Herr talman! När riksdagen i fjol beslutade om ny inriktning för järnvägspolitiken befann vi moderater oss på reservationssidan, men våra reservationer innebar inte ett principiellt avståndstagande utan gav uttryck för vårt missnöje med otillräckligheten i åtgärderna. SJ är en vital del av landets transportväsen och måste ges betydande frihet om det inte skall tappa marknad. SJ måste få agera på samma villkor som dess konkurrenter, och om statligt stöd utgår skall detta öppet redovisas. För vår del kan vi tänka oss att staten står för underhåll och utveckling av infrastrukturen, men SJ:s verksamhet över huvud taget skall ske på samma villkor som de konkurrerande näringarna har att leva med. Vi moderater vill alltså befria SJ från statlig toppstyrning. Dess styrelse skall få agera som vilken koncernstyrelse som helst. Vi önskar också att SJ bolagiseras och att hela floran av dotteroch dotterdotterföretag granskas, med målet att utförsälja alla företag som inte är naturliga inslag inom det transportvaruhus som SJ-koncernen måste utgöra om det skall kunna drivas framgångsrikt. I enlighet med fjolårets beslut är förvaltningsbolaget Swedcarriers ledning och styrelse nu i full gång med sådana analyser och bedömningar som kan komma att medföra betydande privatiseringar av dessa dotteroch dotterdotterföretag. Man kan bara önska att alla dessa olika åtgärder för rationalisering av SJ:s totala verksamhet genomförs skyndsamt, ty det ligger fara i dröjsmål. Utan drastiska åtgärder, det pekar alla prognoser på, kommer SJ för överskådlig framtid att notera växande underskott, som ju måste täckas av staten. Det får naturligtvis till följd att övriga transportföretag finner sig utsatta för en illojal konkurrens. Icke utan grund klagar t.ex. landets sjöfartsnäring över att dess avgifter kraftigt höjs, medan SJ får sina kostnader reducerade. Från moderat synpunkt är det självklart att konkurrens på lika villkor måste gälla mellan och inom alla transportsystem. Ett bolagiserat SJ som trafikerar av staten upprätthållen infrastruktur, dvs. banverket, får själv låna till sina investeringar på den öppna marknaden och träffa beslut på samma grunder som övriga aktiebolag gör. För utnyttjandet av infrastrukturen måste SJ naturligtvis betala avgifter som till sin storlek är likvärdiga med vad konkurrenterna till lands och till sjöss får betala på olika sätt. Vad jag hittills sagt om inriktningen av vår järnvägspolitik är att SJ måste ges en fair chans att inte bara bevara utan också öka sina marknadsandelar, men inte i skepnad av ett subventionerat affärsverk utan som ett aktiebolag vilket som helst med stränga krav på företagsekonomisk politik och med ett klart lönsamhetstänkande. Genom noggrann kontering i bokföringen samlas kostnader och intäkter för skilda verksamhetsområden inom SJ i dag, och man kan klart utläsa resultatet för de olika verksamheterna, men än lättare vore det om t.ex. persontrafiken bedrevs av ett aktiebolag och godstrafiken av ett annat. Fler separeringar kan säkert göras. SJ-koncernen har i sina ca 50 000 anställda en resurs som kan ge enorma bidrag i framtiden. Denna resurs måste tas till vara. Genom våra förslag om åtgärder kan en ny entusiasm tändas, ett vi-medvetande i företaget skapas, som är den naturliga grogrunden för framgång. I dag är det förvisso svårt för många av SJ:s anställda att bära trycket av det ständiga klankandet på SJ. Ibland går det att med ganska små medel tända hopp och skapa iver inför framtiden. SJ behöver det om framtiden skall bli lyckosam. Vi tror att våra förslag kan föra med sig sådana attitydförändringar både hos SJ-folket och hos svenska folket i övrigt. Sett ur ett internationellt perspektiv är SJ ett föredöme. Med nya grepp på företagsstrukturen kan Sveriges järnvägsföretag bli ett än mera efterföljansvärt exempel. Herr talman! Jag har bara översiktligt presenterat den moderata synen på SJ-problematiken. Efter fjolårsbeslutet tar nu SJ:s styrelse och Swedcarriers de förberedande besluten, och först när man ser följderna av dem kan en mera preciserad bedömning göras. Förhoppningsvis kan nästa års debatt om järnvägspolitiken öppna de framtida perspektiven. Av samma skäl har våra besparingsförslag i reservationerna närmast symbolisk karaktär. En mera betydande besparing föreslås nu dock vid anslaget Investeringar i järnvägens infrastruktur, där vi beräknar att få in 250 milj.kr. genom försäljningar av vissa dotterföretag. De nämnda företagen och den beräknade intäkten av försäljningen av dem får inte tas upp som klara värdebedömningar.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

Herr talman! Alltmer har järnvägarna förlorat sin roll som det dominerande transportsystemet. Vägoch flygtransporter har tagit stora volymer av både personoch godsbefordran. Detta innebär dock inte att järnvägarnas roll är överspelad. Järnvägarna har fortfarande en mycket väsentlig uppgift att fylla för både personoch godstransporter. Järnvägens fördelar framför andra transportsätt är bl.a. att den är miljövänlig och energisnål i förhållande till transporterade mängder gods och personer. En del av SJ:s svårigheter beror på att SJ länge har varit ett— enligt mitt sätt att uttrycka det — mycket konservativt skött företag med uppenbara brister i sin långsiktiga planering. Underhåll och investeringar har blivit eftersatta, vilket lett till att SJ fått ett något dåligt rykte som modernt transportföretag. Ett omvittnat problem är dålig tidtabellsanpassning, vilket leder till att resenärer väljer andra färdsätt framför järnvägen. Det är en utveckling vi haft under en lång följd av år. Även på lång sikt finns det uppenbara hot för SJ. För att järnvägstrafiken skall kunna bedrivas med rimlig ekonomisk lönsamhet krävs ett stort trafikunderlag. Ett sådant finns på långa och medellånga avstånd och på kortare avstånd i de större tätorterna. Sveriges geografi och befolkningsstruktur medför mot denna bakgrund att en stor del av bannätet inte har förutsättningar att bli lönsamt. För att trafiken skall kunna bedrivas krävs det att den subventioneras av staten. I viss utsträckning är detta motiverat utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, men samtidigt måste man fundera över huruvida statens subventioner kan ge bättre utdelning genom en annan fördelning. Riksdagen beslöt under våren 1985 om nya riktlinjer för järnvägspolitiken. Propositionen innebar bl.a. att riksdagen uttalade att likvärdiga konkurrensförutsättningar skall skapas mellan olika trafikgrenar för att åstadkomma samhällsekonomiskt effektiva transportlösningar. Den målsättningen överensstämmer i allt väsentligt med 1979 års trafikpolitiska beslut. 1985 års beslut innebär också att staten tar ett ökat ansvar för järnvägens infrastrukturkostnader samt att SJ-koncernen kommer att omorganiseras i syfte att renodla resultatansvaret. nen från 1985 beräkningar över de samhällsekonomiska konsekvenserna av subventioner till alternativa trafikslag. För att långsiktigt bedöma den framtida järnvägsstrukturen i Sverige och för att ge riksdagen en uppfattning om vilka subventioner som kommer att bli aktuella för fortsatt järnvägsdrift i nuvarande omfattning, måste enligt vår uppfattning ingående studier göras av skilda trafikslags alternativa samhällskostnader. Det är ytterst viktigt, enligt vårt sätt att se på problematiken. Riksdagen bör i enlighet med folkpartiets krav ge regeringen i uppdrag att återkomma med en sådan analys. Jag vill, herr talman, i detta sammanhang nämna att folkpartiet i motion har yrkat att en samhällsekonomisk studie skall göras av SJ:s snabbtågsprojekt. Det är också ett uttryck för den vikt vi lägger vid att ta fram ordentligt beslutsunderlag innan omfattande nyinvesteringar görs i järnvägstrafiken. SJ begärde in offerter på tre fullständiga tåg på vardera sex vagnar till hösten 1983. Kostnaden skulle i dåvarande penningvärde uppgå till 100 milj.kr. Leverans skulle ske år 1987. Varken ASEA eller något annat av de andra företagen klarade SJ:s tekniska krav. SJ tvingades göra om specifikationerna och bl.a. acceptera att tågen skulle bli lokdragna. Enligt SJ:s anslagsframställning för 1986/87 skall tre provtåg kunna beställas under hösten 1985 om utvärderingen utfaller positivt — så var målsättningen för ett år sedan. Efter vad jag erfarit senast i dag har SJ ännu inte gjort några beställningar. Man kan ställa frågan: Varför dröjer SJ? Varför har man plötsligt blivit tveksam? Jag tror att förklaringen delvis finns i de synpunkter som vi har fört fram, nämligen att man borde göra ytterligare undersökningar, så att man inte riskerar felinvesteringar av stora mått ekonomiskt sett. Riksdagens beslut om den nya järnvägspolitiken innebar ett första steg i en uppdelning av SJ i en infrastrukturdel och en trafikdel. Det anser vi vara en riktig utveckling. En uppdelning av SJ i en driftoch en bandel bör vidare leda till att själva driften övergår i aktiebolagsform. Det är allt fler som hävdar denna uppfattning. Ett sådant ”SJ AB” bör ingå i Statsföretagskoncernen. Genom aktiebolagsformen kan bättre klarhet skapas om företagets ekonomiska förutsättningar, och en mer rättvis jämförelse kan ske med konkurrerande transportföretag. En uppdelning av SJ och ett överförande av driftdelen till aktiebolagsform innebär att SJ betalar för infrastrukturen i proportion till utnyttjandet. Det skulle förbättra möjligheterna för från SJ fristående transportföretag att utnyttja räls och övrig infrastruktur. Detta bedömer vi vara av särskilt intresse för transportörer av stora godsmängder. Genom att upplåta nuvarande anläggningar till fristående företag kan också det faktiska SJ-monopolet brytas. Den konkurrens som därvid kan uppstå torde i högre grad vara stimulerande för effektiviteten och lönsamheten hos SJ än flera av de åtgärder som hittills har vidtagits på SJ:s område. Det allvarligt ökade problemet med försurning och skogsdöd, framför allt orsakat av bilavgaserna i storstadsregionerna, kräver kraftfulla åtgärder för att vi skall kunna förhindra en utbredning av obotliga miljöskador. Även här kommer järnvägstrafiken in i bilden. Hänsynen till miljön måste väga tungt i all trafikplanering, såväl på riksnivå som på regional nivå. Vägtrafiken svarar för större delen av kväveutsläppen i Sverige. Områden som producerar stora mängder avgaser vilka orsakar skogsdöd och andra miljöskador är därför särskilt viktiga att planera för miljövänligare trafik. Den elektrifierade järnvägstrafiken orsakar inte några nämnvärda luftföroreningar. Järnvägen tar heller inte lika stor plats som motorvägar och gör därmed mindre ingrepp i landskapet. Därtill är kapaciteten mycket större på ett dubbelspår. Ur energisynpunkt innebär detta att järnvägen vanligtvis är mellan tre och sex gånger så energisnål som buss eller bil. För en effektiv och rationell trafikplanering är det viktigt att olika transportmedel får utvecklas där de har sina bästa förutsättningar. Då järnvägar är rationella och lönsamma endast i starka transportströmmar, måste järnvägstrafiken få koncentreras dit. Detta behöver inte innebära att mindre trafikerade delar av vårt bannät hamnar vid sidan om. Utbyggnad av järnvägstrafik bör, inte minst av miljöskäl och med hänsyn till den stora trafikintensiteten, få ske i Mälardalsområdet och på västkusten, där dubbelspårsutbyggnaden bör prioriteras. Vi tror att det är viktigt att man gör denna prioritering. Det är angeläget att SJ:s planering av dessa projekt påskyndas. Det har vi också krävt motionsvägen. Inte minst ur regionalpolitiska aspekter är det viktigt att man får en god trafikförsörjning i bl.a. Bergslagen och Mälardalsområdet. I arbetet med att göra SJ till ett modernt företag måste ingå en bättre samordning mellan tågoch busstrafiken. De regionala samrådsorgan som nu bildats mellan länstrafikbolagen och SJ har som sin största uppgift att skapa smidiga förbindelser till och från de större järnvägsstationerna för alla dem som bor intill dessa stationer. SJ:s stationer måste också bättre anpassas för att man skall få praktiska övergångar mellan buss och tåg. På det här området brister det i stor omfattning i dag. Många av SJ:s stationer är gamla och nedslitna, och det finns nu möjligheter att skapa rationella trafikcentra i många större tätorter. Här kan kommuner, näringsliv och SJ samverka i uppbyggnaden av nya trafikcentra med plats för tåg, buss och taxi — vi känner alla igen bilden från våra hemorter av järnvägsstationen som den mest nedslitna lokalen. I många fall torde sådana centra kunna kompletteras med affärer och andra serviceinrättningar, vilka skulle medverka till att finansiera uppförandet av nya trafikcentra. Sådana kan i många fall också uppföras över befintliga spårområden, och därmed utnyttjas oftast centralt belägen mark i städerna. Även i den här frågan har vi väckt en motion. Tyvärr har vi inte fått utskottets tillstyrkan den här gången, men det kommer. Herr talman! De delar av folkpartiets förslag om en framtida järnvägspolitik som skiljer sig från utskottsmajoritetens uppfattning redovisas i reservationerna 2, 5 och 12. Reservation 2 klargör folkpartiets målsättning i fråga om järnvägspolitikens inriktning m.m. Reservation 5 berör konsekvenserna av investeringar i snabbtåg. Reservation 12, slutligen, redovisar folkpartiets förslag till förbättringar av SJ:s service. Herr talman! Mot bakgrund av det anförda yrkar jag bifall till nämnda tre reservationer.

Herr talman! Enligt centerns trafikpolitiska grundsyn utgör järnvägen 15 maj 1986 grundstommen i vårt trafiksystem. Järnvägen är miljövänlig och energisnål. Den främjar trafiksäkerhet och regionalpolitik. Den främjar näringsliv och sysselsättning över hela landet. Skall vi t.ex. klara de ökade krav som ställs i trafikarbetet för framtiden och samtidigt minska belastningen på miljön, förutsätter det att de miljövänligaste transportsystemen ges stort utrymme. Utifrån centerns värderingar finns det därför goda skäl att framhålla just järnvägens betydelse som transportmedel. Strävan måste vara att alla människor så långt som möjligt skall kunna erbjudas arbete och bostad där de själva vill ha detta. Det kräver goda kommunikationer i alla delar av landet. Järnvägen som stommen i trafiksystemet får därmed också en viktig regionalpolitisk betydelse. Det är inte minst mot den bakgrunden som vi i centern så envetet har drivit kampen mot de nedläggningar av mindre järnvägar som skett sedan lång tid tillbaka. Årets regeringsförslag och det nu aktuella betänkandet rörande järnvägspolitiken är positivt från en synpunkt: de innehåller inga förslag om nya direkta nedläggningar av järnvägar. Den tidigare välkända koalitionen mellan moderater och socialdemokrater har för ett år gjort halt. Det är ändå något att glädjas åt för en järnvägsvän. Förra årets beslut innebar som bekant att nämnda koalition öppnade vägen för nedläggningar av ytterligare 125 mil järnväg. Det är nedläggningar som skett i strid mot centerns uppfattning. 85 mil av de s.k. prövningsbanorna fördes samtidigt över till riksnätet, vilket innebar att fortsatt persontrafik i statens regi för dessa nu är tryggad. Det är inte ett tillfredsställande resultat, men det visar att kampen mot nedläggningsraseriet inte förts förgäves från vår sida. Men den som till äventyrs trott att nedläggningsvågen nu är slut i och med 1985 års järnvägspolitiska beslut kan snart bli bedragen. Även om inga ytterligare nedläggningsförslag finns med i årets betänkande börjar hoten och frågetecknen beträffande nya nedläggningar att rada upp sig. För det första: Moderaterna är tydligen beredda att fortsätta nedläggningspolitiken. Med motiveringen att SJ skall koncentrera sina investeringar på företagsekonomiskt motiverade objekt yrkar man att anslagen till investeringarna i järnvägens infrastruktur skall minskas med 280 milj.kr. Frågeställningen måste då bli: Hur går det med de bandelar som i dag inte är företagsekonomiskt lönsamma? Kan vi kanske få ett besked redan i dagens debatt om vilka bandelar som moderaterna är beredda att lägga ner? Jag tror att det skulle vara värdefullt att få mera konkreta besked på den punkten. För det andra — och då vill jag vända mig i första hand till socialdemokraterna: En bred utskottsmajoritet tillstyrker regeringens förslag att minska investeringarna i infrastrukturen på det ersättningsberättigade bannätet. Det här kommer att innebära att de oftast regionalpolitiskt så viktiga banorna kommer in i en ond cirkel av dåligt underhåll, försämrad attraktivitet och försämrade resandesiffror, vilket slutligen leder till hot om nedläggningar. Vilka bandelar är det ni socialdemokrater i första hand tänker lägga ner? Det är klart att jag mot denna bakgrund måste fråga: Kan vi verkligen lita på att 1 nedläggning av järnvägar nu har upphört? Om inte, vilka bandelar har ni tillsammans kommit fram till nu står i tur att läggas ner? För det tredje: När besluten om nedläggning av persontrafiken på vissa bandelar fattades lovade och försäkrade regeringen att nedläggningen endast gällde persontrafiken. Godstrafiken skulle bedrivas oförändrad. Min fråga till regeringspartiets företrädare är nu: Gäller dessa förutsättningar och löften alltjämt från regeringens sida? Jag ställer frågan därför att SJ nu självt vill skrota ytterligare 50 mil järnväg i det här landet. Och det gäller främst godsbanor, där persontrafiken redan är nedlagd. Enligt SJ-nytt:s senaste nummer föreslår nu SJ regeringen att spåren på 15 bansträckor runt om i landet rivs upp. Totalt rör det sig om ca 50 mil järnväg. Det gäller t.ex. järnvägen Landskrona-Billeberga, det gäller Åseda-Orrefors, Växjö Kvarngården, Åsarp-Ulricehamn, Vansbro-Lesjöfors, Ramnäs-Surahammar, Örebro-Svartå, och det gäller Årjäng-Bengtsfors. Är man från socialdemokratiskt håll beredd att vad gäller godsbanorna stå fast vid vad man har lovat, eller är man nu beredd att gå SJ till mötes och lägga ner dessa banor? Får SJ inte tillräckligt med investeringsutrymme, måste nämligen utgången bli nedläggning. Vi i centern vänder oss emot regeringens uppfattning när det gäller att eftersätta investeringarna i infrastrukturen på det ersättningsberättigade nätet. Vi är också emot att underhållet eftersätts på de banor där persontrafiken redan är nedlagd. Vi menar att även dessa banor måste underhållas för att godstrafiken skall kunna behållas. Detta framgår vid ett närmare studium av innehållet i reservation nr 7. Där säger vi bl.a. att också AMS-medel bör kunna tas i anspråk för underhåll av dessa banor. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 7. Vi i centern upprepar kravet på en upprustning av inlandsbanan och även en överföring av denna till riksnätet i reservationerna nr 14, 15 och 16. Jag yrkar bifall till desamma. När det gäller detta krav utgår vi från den regionalpolitiska syn på järnvägen som vi i centern har. Den saken har jag tidigare berört. Kravet är inte nytt. Det är välkänt. Vi har drivit dessa frågor ända sedan centern fick en riksdagsmajoritet med sig mot en nedläggning av inlandsbanan. Vi upprepar envist våra krav ända till dess att våra krav vinner gehör. Det är, som vi ser saken, fråga om berättigade krav. Förutom de regionalpolitiska motiven finns det försvarspolitiska motiv för en överföring mot en upprustning. Vidare finns det energipolitiska motiv. Inlandsbanan går nämligen genom ett område där ett av landets största tillgångar på skog och torv finns. I ett läge där de alternativa inhemska energikällorna kommer att spela en mera avgörande roll ökar inlandsbanans betydelse. När det gäller diskussionerna i järnvägspolitiska frågor blir det väldigt lätt så, att debatten enbart inriktas på tekniska och ekonomiska resonemang. Det är i och för sig viktiga faktorer, men de får inte vara helt avgörande. Vi måste också tänka på den betydelse för samhället som ett rationellt och geografiskt väl täckande järnvägsnät totalt sett har. Det handlar ju om att människorna — oavsett var man bor — skall ha resemöjligheter. Vidare gäller det miljö, trafiksäkerhet och regionalpolitik — som jag tidigare har nämnt. ' Prot. 1985/86:142 När man bedömer järnvägen som kommunikationsmedel måste dessa 15 maj 1986 aspekter, som vi ser det, vägas in i en total samhällsekonomisk kalkyl. Därmed har jag dock inte sagt att man kan bortse från eller negligera de rent företagsekonomiska aspekterna — tvärtom. Dessa skall ha sin givna plats när det gäller den totala helhetssynen. I utskottsbetänkandets inledning tas de ekonomiska aspekterna upp under rubriken Järnvägspolitikens inriktning, m.m. I anslutande reservationer finns krav som i praktiken innebär en omprövning av föregående års beslut. Där finns krav på nya omfattande utredningar. 1985 års beslut innebar att förändrade riktlinjer för järnvägen och verksamheten inom SJ-koncernen lades fast. Det i sin tur innebar bl.a. att kostnadsansvaret för SJ:s del skärptes. En mera renodlad vägtrafikmodell genomfördes — dvs. man gjorde en klärare kostnadsuppdelning för banor och banvallar å ena sidan och för SJ som trafikföretag å andra sidan. En koncernstrategi som reglerar samarbetet mellan SJ och dotterbolagen liksom mellan de olika dotterbolagen lades fast. Vi i centern menade att det var ett steg i rätt riktning. Jag vill dock framhålla att vi på några punkter hade velat gå längre. Vi menar nu att den nya ordningen måste ges en chans att få verka längre än ett år innan en omprövning görs. Låt mig samtidigt säga att risken är stor att 1985 års järnvägspolitiska beslut blir en pappersprodukt, om inte regeringen bättre följer upp detta beslut. Regeringen måste sätta tryck på SJ och motivera SJ att förbättra sitt resultat genom en ökad marknadsanpassning och genom förbättrad service och effektivisering. Vi tycker att regeringens handlande hittills har präglats av en viss uppgivenhet inför dessa problem. I samband med föregående års järnvägsproposition föreslog vi att riksdagen då bättre borde ha dragit konsekvenserna av att SJ inte lyckats uppnå uppställda lönsamhetskrav. Vi föreslog att ledningen borde förstärkas och att SJ fick två år på sig att bryta förlusttrenden. Resultatutvecklingen under 1985 gör att vi har funnit starka skäl att återkomma med detta förslag. SJ:s koncernstrategi bör baseras på ett nära samarbete med sådana dotterbolag vars verksamhet är en direkt komplettering till tågtrafiken. I övriga fall menar centerpartiet att dotterbolagen bör utförsäljas. Det skulle minska byråkratin inom SJ och leda till förenklingar och bättre effektivitet. Detta tas upp i reservation nr 3, som jag härmed yrkar bifall till. Ett självklart villkor för att järnvägen skall få möjlighet att fylla den viktiga plats i transportsystemet som den har förutsättningar att göra är att den kan ge sådan service, säkerhet, snabbhet och prisvärdighet att den motsvarar resenärernas behov och önskemål. Det är ändå för resenärerna och kunderna som SJ finns till. Vi har i centerns trafikpolitiska motion understrukit de förslag och krav på förbättringar av servicen som vi anser är nödvändiga. Utskottet delar i stort vår uppfattning på denna punkt. Det är nu viktigt att en fortsatt förändring verkligen kommer till stånd hos SJ. Skall järnvägen hävda sig som ett konkurrenskraftigt trafikmedel i framtiden krävs det att den tekniska utvecklingen och förnyelsen ständigt går vidare. Utvecklingen av snabbtåg i Sverige kan bidra till ett lyft för 13 järnvägen. Vi ser det därför som viktigt att arbetet med införandet av snabbtåg, som inleddes under Claes Elmstedts tid som kommunikationsminister, nu kan föras i hamn. Viktigt i det sammanhanget är att man gör allt för att minska olägenheterna för markägarna längs järnvägen vid ökade tåghastigheter. Säkerheten får inte eftersättas. Herr talman! Vad i övrigt gäller den framtida inriktningen av järnvägspolitiken har vi i centerns motion pekat på framtida projekt som är angelägna att utveckla under vissa förutsättningar. Det gäller för det första en upprustning av västkustbanan med dubbelspår hela sträckan genom Sverige, delvis som alternativ till ett storskaligt motorvägssystem. Det gäller för det andra en ny centralstationsanläggning vid Helsingfors Syd. Beräkningarna visar att en sådan skulle kunna öka tågresandet med 400 000 resenärer per år vid sekelskiftet. Det gäller för det tredje en snabbtågsförbindelse mellan Helsingforss Central och Arlanda. En sådan förbindelse skulle avlasta behovet av nya stora utfarter från Helsingfors mot Arlanda och därigenom frigöra väganslag för andra delar av landet. Förutsättningen för dessa projekt är att de visar klar lönsamhet, så att de ej riskerar att leda till ytterligare statliga subventioner till SJ. På det området bör kreativiteten få utvecklas för att man skall finna alternativa framkomstmöjligheter vad gäller både finansiering och samverkan mellan olika intressenter. Slutligen, herr talman, vill jag något kommentera reservation nr 13. Den berör ortnamnsskyltningen längs järnvägarna. Våra ortnamn bär på många värden som det är angeläget att slå vakt om. Det gäller såväl funktionella som kulturhistoriska värden. I dag är våra ortnamn hotade på en rad områden. Ett av dem gäller järnvägspolitiken. Indragningen av hundratals, kanske tusentals, järnvägsstationer har medfört att också skylten med ortnamnet har försvunnit. Sverige håller på att bli alltmer anonymt, sett från järnvägskupén. Det här är inte bra, och det vill vi från centern ändra på. En bättre ortnamnsmärkning längs järnvägarna har stort informationsvärde, främst för de enskilda resenärerna men självfallet också för de berörda kommunerna. Detta har också stor betydelse ur turistsynpunkt. Därför, menar vi, bör finansieringsfrågorna inte bli svåra att lösa. Vi föreslår att SJ tar upp dessa frågor med kommunvärlden och med Sveriges turistråd för att nå en bättre tingens ordning. Jag yrkar därmed bifall även till reservation nr 13. Sammanfattningsvis, herr talman, yrkar jag med hänvisning till vad jag nu har sagt bifall till reservationerna nr 3, 7, 13, 14, 15 och 16. I övriga delar yrkar jag bifall till trafikutskottets hemställan i betänkande nr 17.

Herr talman! När jag hörde Agne Hansson beskriva våra besparingsförslag, kom jag att tänka på hur man kan läsa dåligt i skrifter och dra felaktiga slutsatser. Pröva följande, Agne Hansson: Ingen katt har två svansar. En katt har en svans mer än ingen katt. Alltså Prot. 1985/86:142 har en katt tre svansar. 15 maj 1986 Så är det när Agne Hansson läser reservation 1. Han säger att moderaterna där vill spara 280 miljoner. Men vid vanlig innanläsning finner man att det står att vi vill spara 30 miljoner av 940. De resterande 250 miljonerna skaffar vi fram genom en uppskattad försäljning av ett antal dotterföretag. Talet om hela den rysliga besparing som, enligt vad Agne Hansson trodde, genast skulle gå ut över det ersättningsberättigade nätet stämmer alltså inte. Sedan vill jag, utan att vara undervisande, underrätta Agne Hansson om att centerpartiet stod bakom 1979 års trafikpolitiska beslut om att ett trettiotal banor skulle nedläggningsprövas. Av dessa banor har, om jag minns rätt, åtta bevarats. Åtminstone en av dem stred vi moderater för i transportrådet, nämligen banan Karlsborg-Skövde. De andra banorna har alltså lagts ned. Men när denna prövning skedde var centern positivt inställd. Bland dessa banor finns också inlandsbanan, sträckan Arvidsjaur-Jörn. Därvidlag har man med centerns goda minne skjutit avgörandet fyra fem år framåt i tiden. Det finns alltså ingen anledning att varje år lamentera över inlandsbanan. Den blir prövad i sin tur om några år. Så kommer jag till det ersättningsberättigade nätet. Agne Hansson fruktar nu att moderaterna i stor ”betongkoalition” med socialdemokraterna skall lägga ned detta nät. Det är inte så vi har sagt. Men vi pekar på att 1 366 milj.kr. nu skall läggas ännu ett år på det ersättningsberättigade nätet och att det är en så stor utgift att det åligger oss här att noga pröva om den inte kan förminskas på något sätt. Det går kanske att få ersättningstrafik som är både bättre och billigare.

Herr talman! Jag hoppas att det framgick av mitt anförande att vi ser det som väsentligt att man hushållar rätt, riktigt och effektivt med statens medel, och det skall man naturligtvis göra i det här fallet också. Vidare är jag naturligtvis tacksam för den undervisning jag kan få från Rolf Clarkson, men jag måste säga att den inte gav särdeles uttömmande svar på de frågor jag ställde i mitt anförande. Vet Rolf Clarkson t.ex. hur mycket man kan få ut av en försäljning, och kan man tillgodogöra sig dessa pengar omgående i statsbudgeten för de dotterbolag som skall säljas ut? Även vi i centern är beredda att sälja ut en del dotterbolag, men vi tror inte att vi kan ta ut den ekonomiska vinsten av försäljningen så fort. Därmed menar jag att det i praktiken rör sig om en neddragning av investeringarna till den storleksordning jag nämnde i min inledning. Och även om den inte skulle bli så stor är den i praktiken en besparing. Hur går det då med de banor som inte är lönsamma? Vilka alternativa lösningar har moderaterna på dessa punkter? Det var min huvudfråga. Drar man in på underhållet, måste resultatet bli en nedläggning. Inlandsbanan kommer att bli prövad enligt de beslut som gäller. För vår del är den prövningen redan klar. Vi ser den banan som så viktig att vi hävdar att den omgående borde in i riksnätet. Men var står moderaterna i själva sakfrågan? Att inlandsbanan skall prövas är ingen nyhet, men hur ställer sig 15 moderaterna vid en sådan prövning? Är man beredd att lägga ner eller är man beredd att ta in den i riksnätet?

Herr talman! Jag skall inte ge mig in i en börsanalytisk värderingsdiskussion med Agne Hansson nu, men med de anspråk han har på upprustning av olika banor, bevarande av trafiken osv. kommer han också att behöva oerhört stora penningresurser, och det måste förmodligen gå ut över försäljning av företag inom SJ-koncernen. Inlandsbanan skall alltså bli föremål för prövning. Det vore väl inte särskilt klokt om jag från moderata samlingspartiet i förväg, innan ärendet har beretts, förklarade hur vi skall ställa oss. Då är det ingen mening att pröva utan då kan man fatta beslut med detsamma. Det är just för att skaffa sig ett bättre underlag för den framtida bedömningen som vi har skjutit den frågan på framtiden några år. Jag kan alltså inte i dag lämna några utfästelser i den ena eller andra riktningen om vare sig inlandsbanan eller bandelen Arvidsjaur-Jörn. Den prövningen får komma senare.

Herr talman! Jag noterar att Rolf Clarkson svävar på målet när han talar om prövningen av olika banor. Låt mig bara tillägga, herr talman, vad jag glömde i min förra replik, nämligen att svara Rolf Clarkson när han ville göra gällande att vi vid prövningsbeslut har ställt upp på nedläggningar av en rad järnvägar. Jag vill till detta bara säga att dessa prövningar har skett under förutsättning av vad vi kallade ett mutbidrag till dem som valde busstrafikalternativet i stället. En prövning under sådana villkor har vi från centern aldrig accepterat.

Herr talman! Om man ser på järnvägsinvesteringarna sedan ett tiotal år tillbaka finner man att krigsårens och efterkrigstidens återhållsamhet avlöstes av en viss uppryckning som bl.a. innebar att en strukturplan med femåriga investeringsramar upprättades och att en viss årlig reell höjning blev fastlagd år 1980. Socialdemokraterna var i opposition fram till 1982 års val. Jag har roat mig med att gå igenom en del motioner och reservationer från den tiden, och jag har då funnit att socialdemokraterna krävde en offensiv investeringspolitik. Motiveringen var arbete och utveckling. Vårt parti stödde denna linje. Inför budgetåret 1984/85 hade vi åter en socialdemokratisk regering. Redan året innan hade vissa förberedelser vidtagits för neddragning av SJ:s investeringsram med 300 milj.kr. jämfört med strukturplanen. SJ:s ledning noterade i god tid detta trendbrott och började redan ett år tidigare slopa planerade beställningar och arbeten. Skälet var att man i god tid ville ställa om till den lägre investeringsnivå som regeringen klart signalerade. Det hela fortsatte med den investeringsram som SJ erhöll 1985 86:142 och dämpningar. Strukturplanens långsiktighet bröts, och tills vidare är det = 15 maj 1986 mera fråga om en ”tuvhoppning” år från år. SJ har fått regeringens uppdrag att arbeta fram ”olika antaganden om standardkrav” grundade på trafikprognoser. Tanken är att dessa s.k. standardkrav skall ligga till grund för exempelvis investeringsnivån i banorna framöver. Här görs en inledande attack mot 1979 års beslut om ett riksnät där persontrafiken skall garanteras under överskådlig tid. Det är inte en tillfällighet att med denna standardkravsutredning ett moderat motionskrav blir tillgodosett. Fjolårets beslut om riktlinjer för järnvägspolitiken sysslade mest med organisations-, bolagsoch marknadsfrågor och gav uttryck för en viss hurtig optimism i fråga om SJ:s möjligheter att överleva. Det gäller att skona statsbudgeten och samtidigt som man väjer för nyliberala attacker försöka utveckla försvar mot vägtrafik och bilism i ett allmänt klimat av angrepp på den offentliga sektorn. Fortfarande saknas en konkret politiskt förankrad och strategiskt långsiktig utbyggnadsoch anpassningsplan för järnvägarna inför 2000-talet. Från den nyssnämnda standardplaneringen har ”sipprat ut” att man dels försöker sänka maximihastighet, axeltryck osv., varigenom omfattningen av underhållsarbeten m.m. kan reduceras och därmed kostnaderna sänkas, dels att man gör en lista över järnvägslinjer som kan rivas upp. Vissa sträckor har redovisats för upprivning. Detta har tidigare omnämnts från talarstolen, och jagskallinte göra någon upprepning. Det rör sig om 15 bandelar, där jag som aktiv i kampen för inlandsbanan lägger märke till att linjen Vansbro Lesjöfors är aktuell att rivas upp. Idén att behålla en framtida genomgående trafik på inlandsbanan har därmed fått sig en rejäl knäck. Andra linjer diskuteras, men tillräcklig information finns för att man skall kunna förstå vad som är på gång. Det hela stämmer också med regleringsbrevet från den 6 juni 1985, av vilket framgår att SJ senast under augusti månad i år skall redovisa alternativa standardkrav för riksnätsbanor tillhörande det ersättningsberättigade nätet. Allt tyder på att det är fråga om att sänka standarden för att spara. Då finns risken att SJ:s attraktionsförmåga också försämras. Enligt SJ:s anslagsframställning för 1986 88-1990/91. Denna uppställning visar att det av SJ beräknade verkliga medelsbehovet med mer än 1 miljard överskrider den av statsmakterna nu planerade ramen som innebär en realt sett oförändrad investeringsomfattning under resten av 1980-talet, allt med utgångspunkt från den anslagsram som för närvarande gäller. Det finns alltså ett finansieringsgap mellan det verkliga medelsbehovet och det anslag som regeringen anser skall räcka. Gapet är 1 160 milj.kr.! Hur skall då detta klaras? Tydligen genom indragning alternativt nedläggning av verksamhet. Redan i planen för tidtabellen för 1987 har antalet persontåg på riksnätet skurits ned rätt kraftigt.

Äntligen blev SJ, genom fjolårets beslut, i detta avseende jämställt med andra trafikföretag. Idén om den s.k. vägtrafikmodellen innebär att infrastrukturens, dvs. huvudsakligen banans, investeringar liksom drift och underhåll skall gå över direktavskrivna statsanslag på samma sätt som väganslaget, varefter SJ betalar — också det på samma sätt som vägtrafiken nu gör-— för den omfattning i vilken banan används. Denna modell genomfördes i fjol, men med någon kryptisk motivering genomfördes den bara till 20 96. Varför har man valt just 20 90 och inte rent och klart 100 96 direktavskrivningar som gäller för vägarna? Detta förhållande missgynnar järnvägen. I reservation 4 upprepar vpk sitt tidigare framförda förslag att vägtrafikmodellen skall tillämpas fullt ut, varigenom jämlika förutsättningar skapas med vägtrafikens villkor. Vår grundsyn är att trafiken är en samhällsfunktion som skall organiseras planmässigt med samhällsekonomiska förtecken. Därvid har vi i olika sammanhang framhållit det samhällsekonomiskt vettiga i en satsning på järnvägstrafiken, bl.a. från miljösynpunkt. I samband med samhällsdebatten om luftföroreningarna och avgasreningen av bilar har också regeringen glädjande nog uttalat sig för ökad användning av järnväg i stället för landsvägstrafik. Även från energisynpunkt är järnvägstrafik att föredra framför biltrafik, vilket sammanhänger med den låga friktionen mellan stålhjul och stålräls. Järnvägstrafik är tre till sex gånger så energisnål som landsvägstrafik. Det är dessutom ett faktum, att den ständigt växande tunga landsvägstrafiken förorsakar kraftigt slitage, ja, sönderkörning av vägar och broar med enorma samhällskostnader som följd. Allt detta talar för en ur samhällsekonomisk synpunkt nödvändig styrning av trafikpolitiken. Hur går det då till i verkligheten? Låt oss se på ett exempel. En kraftig näringslivslobby bestående av Svenska vägföreningen och Svenska byggnadsentreprenörföreningen har tillsammans med det statliga vägverket utformat ett storstilat program för ökat motorvägsbyggande i landet. Motorvägarna skall i huvudsak gå i den s.k. storstadstriangeln Helsingfors-Göteborg-Malmö. Programmet lär kosta 13 miljarder och skall genomföras på 15 år. Det tar alltså i anspråk hela det nuvarande vägbyggnadsanslaget. Det märkliga är då att vägverket samarbetar med vägoch biltrafikintressena för utformning av samhällsplaner som man t.o.m. uppvaktar regeringen med. Var finns i denna påtryckarverksamhet järnvägsalternativet? Hur kommer miljöoch energihushållningsaspekterna in i en totalekonomisk bedömning? Hur kan man driva detta program för motorvägar i de områden av landet där SJ har — med vissa kompletteringar — sin högsta standard, utan att föra gemensamma resonemang med SJ? Det är allmänt känt att det finns en ambition att planera för framtiden över sektorsgränserna, så att man får ett vettigt utnyttjande och en balans i utvecklingen mellan olika sektorer. Men här tycks vägsidan vara sig självnog Prot. 1985/86:142 och bortse från att SJ har sina starkaste bandelar just i den zon där 15 maj 1986 vägtrafikintressena nu tänker utveckla ett motorvägssystem. Jag skulle vilja ha reda på vad utskottets talesman, som samtidigt är ledamot av SJ:s styrelse, tycker om den här ordningen. Skall vägverket utforma sina planer för framtiden mera i kontakt med vägoch byggentreprenörer än med trafikpolitiskt ansvariga samhällsorgan, med statens järnvägar och med folkliga organisationer? Självfallet kan man inte utesluta byggandet av motortrafikleder och motorvägar i vissa flaskhalsar här i landet, där kapacitetsökning av säkerhetsskäl m.m. är klart angelägen. Vad vi vänder oss mot är tendensen att de trafikpolitiska besluten styrs av handplockade s.k. expertgrupper med tungt inflytande från näringslivshåll. De trafikpolitiska besluten får inte, tycker vi, utformas mera av s.k. expertgrupper, som representerar stora kapitalintressen, och mindre av folkvalda politiska organ. Det sker ju strukturella förändringar i samhället, och vi noterar ett ökat tätortsboende sedan lång tid tillbaka. Det kräver naturligtvis en viss anpassning inte bara av vägnätet utan också av järnvägsnätet. Det behövs ett mera långsiktigt program, en strategi för utbyggnad av landets kommunikationsnät för 2000-talet, och det programmet bör som jag sade utformas över sektorsgränserna. Det kan gälla inte bara västkustbanan utan även Östgötaregionen med en ny järnvägslänk, som det ofta har talats om i debatten på sistone, som möjliggör trafik Göteborg-Helsingfors via Borås, Jönköping, Linköping och Norrköping. Det kan röra Helsingfors-Gävle, där det finns idéförslag om att man via Arlanda skall få en starkt förkortad väg till Norrlandskusten. I det här sammanhanget vill jag yrka bifall till vår reservation 20 om en ny järnvägslänk via Borås-Tranås. Vi har där tagit oss friheten att reservera oss till förmån för en socialdemokratisk lokal motion. Strävan till en viss anpassning får inte ta bort järnvägsprogram för ”bryta bygd”-tanken. Sådana banor som stambanan, inlandsbanan och ostkustbanan i Norrland måste vidmakthållas och utvecklas. I detta sammanhang vill jag bestämt tillbakavisa moderaternas förslag om att ytterligare lägga ned järnvägar. Tillsammans med centerpartiet förordar vi i reservationerna 14, 15 och 16 att inlandsbanan samt Arvidsjaur-Jörn förs till riksnätet. Många bandelar är viktiga för regional utveckling. En fråga som rör bl.a. småbanorna är järnvägsteknikens utvecklingsmöjligheter. Professor Lars Sjöstedt vid Chalmers yttrade några tänkvärda ord vid ett seminarium om trafik i höstas.

Sedan flera år har vpk tagit upp frågan om en ökad s.k. kombitrafik, dvs. bilen på tvären och tåget på längden — allt i en strävan att uppnå en bättre 19 trafikstruktur med överförande av tung trafik från landsväg till järnväg. I reservation 6 betonar vi att mera bestämda och styrande åtgärder för ökad kombitrafik måste till. Vi menar att lagstiftning inte kan uteslutas för att uppnå en ökad användning av järnvägarna. Här får man se denna fråga som en strävan att undvika en vägkris i landet, minska luftföroreningarna och skapa en bättre trafikmiljö. Järnvägen finns där — det gäller att i landets intresse nyttja den. Vi vill framhålla att en korrekt kostnadsbelastning, genom att man tar med samhällsekonomiska bedömningar i kalkylen, talar till förmån för järnvägstrafik. Bland de borgerliga reservationerna har jag lagt märke till nr 1 av moderaterna som siktar in sig på ytterligare sänkta årliga bidrag till SJ. Det finns brister i SJ:s planering — det vore fel att förneka detta — men framför allt måste man betona att det finns ett klart samband mellan många av SJ:s problem och de bristande resurserna för underhåll och investeringar. Snålheten skulle bedra visheten om vi skulle följa moderaternas förslag och ytterligare minska anslaget till SJ med hundratals miljoner. Vpk har i motion 220 tagit upp — och det kan tjäna som exempel — det eftersläpande investeringsbehovet på norra stambanan mellan Ånge och Boden. Trafikutvecklingens prognoser visar här fram till 1990 på en 50-procentig ökning. Det gäller stålämnen från SSAB, skogsprodukter osv. Banan har egentligen inte åtgärdats rejält på 20 års tid. Nya tunga trafikuppgifter ställer ökade krav på spårstandard och kapacitet i övrigt. Det gäller dubbelspår, linjerätning, några nya mötesplatser. Inte nog härmed — kraftförsörjningen är helt otillräcklig. Undersökningar visar att flera tåg varje dygn står stilla av brist på elektrisk kraft. Här ser man alltså tydligt att utan kapacitetsökning via investeringar kan inte SJ ta emot den nya trafik som skulle ge bättre resultat. Vi menar att det är nödvändigt att höja tempot i så viktiga investeringar. Här tycker jag det finns anledning till eftertanke för dem som ser så kortsiktigt på investeringsanslag till SJ. Man måste se att om resultatet skall kunna förbättras, om man skall kunna motsvara de ökade kraven på att ta emot trafik som kommer med tiden, måste man förse SJ med resurser. Man kan inte först skära ned på spårstandard och sedan förvänta sig att på denna svaga spårstandard kunna utveckla en trafik som ger bättre inkomster. Motsatsen är fallet. Det går inte att enbart lita till AMS och eventuellt lokal arbetslöshet i denna fråga. Med detta yrkar jag, herr talman, bifall till de reservationer — egna eller tillsammans med andra partier — där vpk finns med och i övrigt bifall till utskottets betänkande.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

1985/86:142 framtidssatsningar och om hur SJ på ett offensivt och affärsmässigt sätt skall 15 maj 1986 kunna konkurrera med andra transportmedel genom bättre service och ett mera marknadsorienterat agerande. För SJ:s ledning och för de anställda inom koncernen är detta naturligtvis en spännande utmaning. Det saknas inte exempel på framtidssatsningar. Kombitrafiken är ett exempel, där vi kan hoppas på ett framgångsrikt SJ i samarbete med åkerisidan. Målet är att uppnå en volym på 3 miljoner årston gods 1990, jämfört med 300 000 ton för något år sedan. Ambitionerna är alltså högt ställda och detta inte bara på grund av omsorg om SJ:s ekonomi utan också med tanke på en rad andra samhällsfördelar. Det är glädjande att kunna konstatera att satsningen hittills har lyckats över förväntan. SJ räknar nämligen med en årsvolym redan 1986 på över 1 miljon ton. Detta kan få vara min kommentar till vpk:s reservation 6. Snabbtågen är en framtidssatsning, där inrikesflyget kan komma att få dela med sig av sina framgångar. Förhoppningsvis kan SJ inom kort lägga ut den planerade beställningen på ett antal snabbtåg, som skall kunna vara i drift i slutet av 1980-talet. Det är glädjande att kunna konstatera att en enig riksdag står bakom snabbtågssatsningen. Järnvägen har alltså en framtid, det råder inget tvivel om den saken. För många varor borde järnvägen kunna vara oslagbar. Detta förutsätter givetvis att SJ kan erbjuda en bra produkt med regelbundenhet, tillförlitlighet och god service. På samma sätt är det med persontrafiken. Med en bra tidtabellshållning, bra service på tågen och på järnvägsstationerna har SJ goda möjligheter att konkurrera, framför allt med privatbilismen och också med flyget. Det järnvägspolitiska beslutet 1985 innebar en brytpunkt när det gäller synen på SJ, och även beträffande synen på samverkan med andra trafikmedel. De flesta inser nu att tågtrafiken inte kan konkurrera enbart genom den spårbundna delen. Det krävs komplement. Därför fick vi genom 1985 års järnvägspolitiska beslut för första gången en koncernstrategi för SJ och för SJ:s dotterbolag. I fortsättningen skall det inte förekomma konkurrens inom koncernen, varken mellan de olika dotterbolagen eller mellan dessa och SJ. I stället är nyckelordet inom koncernen numera samverkan. AB Swedcarrier, det nya förvaltningsbolaget i koncernen, har fått till uppgift att samordna verksamheten i hela koncernen, dvs. även mellan SJ och dotterbolagen. Swedcarriers första och viktigaste uppgift blir att gå igenom de olika dotterbolagen — ASG, GDG, Svelast, Scandinavian Ferry Lines AB, AB Trafikrestauranger m.fl. — för att se om deras verksamhet ligger i linje med den nya koncernstrategin. Jag tror att bilden av hur SJ-koncernen skall se ut i framtiden kommer att ha klarnat betydligt om några år. Utvecklingen för hela SJ-koncernen under resten av 1980-talet och 1990-talet bestäms i hög grad av vilka åtgärder och strategiska beslut som fattas den närmaste tiden. SJ befinner sig alltså nu i ett avgörande skede. Övergången till att bli ett marknadsanpassat företag har påbörjats. Cityexpressen och intercity-tågen är ett steg i rätt riktning. Nu krävs en ännu snabbare utveckling, något som jag är övertygad om är både fullt möjligt och nödvändigt. Årets budgetproposition innebär ett fullföljande av intentionerna i det järnvägspolitiska beslutet. Mycket stora belopp kommer att investeras i såväl fasta anläggningar som rullande materiel de närmaste åren. Sammanlagt rör det sig om satsningar på en bra bit över 2 miljarder kronor innevarande budgetår. Jag vill i det här sammanhanget särskilt nämna satsningen på västkustbanan. Inte mindre än 255 miljoner läggs på en utbyggnad av nya dubbelspår, vilket kommer att förbättra framkomligheten i järnvägstrafiken och genom att stärka järnvägens konkurrenskraft bidra till en bättre miljö. Staten står för inte mindre än 80 90 av investeringskostnaderna. I det sammanhanget vill jag till Sven Henricsson som en kommentar säga att jag tror att det för investeringar av den här volymen i framtiden krävs en totalsyn från samhällets sida. Det är nog en ofrånkomlig åtgärd som måste till. Herr talman! Sedan några ord om de delar av betänkandet där utskottet inte är enigt. Jag har noterat att det finns 22 reservationer fogade till betänkandet, där moderaterna står för 4, folkpartiet för 3, centern för 3 och vpk har skrapat ihop hela 9. Slutligen har tre reservationer beteckningen . Det finns alltså, herr talman, inte en enda gemensam borgerlig reservation. Det är ganska avslöjande. För tredje året i rad kan jag konstatera att någon gemensam borgerlig järnvägspolitik alltså inte existerar. Men, och det är viktigt, utskottet står enigt bakom följande uttalande: Genom 1985 års järnvägspolitiska beslut har en grund lagts för en positiv utveckling inom SJ-koncernen — både vad gäller den spårbundna verksamheten och vad gäller den kompletterande verksamheten inom bolagsgruppen. SJ har fått en mera rimlig ekonomisk målsättning, samtidigt som kraven på SJ att uppnå de nya målen skärpts väsentligt. Detta uttalande, mina herrar, står ett enigt utskott bakom. Det är själva grundfilosofin i hela den socialdemokratiska järnvägspolitiken, och det har ni skrivit under på. Det noterar jag med tillfredsställelse. Om man, herr talman, undantar de fyra första reservationerna, är det nästan uteslutande detaljfrågor som det handlar om. När det gäller den järnvägspolitiska inriktningen anser moderaterna att SJ med nuvarande utveckling om några år kommer att vara olönsamt med underskott på över 3 miljarder kronor per år. Rolf Clarkson vet att denna summa inte stämmer överens med de prognoser man har gjort inom SJ. Förmodligen är det så att motionsskrivarna är litet okunniga på detta område. Vidare beträffande inriktningen föreslår moderaterna att SJ skall få i uppdrag att utarbeta en ny strukturplan. På den punkten vill jag bara erinra om att samtliga övriga partier i sina reservationer har yrkat avslag på förslaget om en ny strukturplan. Folkpartiet i sin tur anser att ingående studier skall göras av olika trafikslags alternativa samhällskostnader. Sådana studier pågår kontinuerligt. Genom den nya investeringsplan som beslutats får dessa analyser en ännu mera framskjuten plats. Jag måste säga — jag kanske återkommer till detta — att Hugo Bergdahl på denna punkt motsäger sig själv vad gäller de samhällsekonomiska analyserna, som man vill göra. Men jag delar folkpar — Prot. 1985/86:142 tiets uppfattning att det är angeläget att SJ-koncernen agerar samlat utifrån 15 maj 1986 förutsättningen att det är en företagsgrupp som skall erbjuda den bästa transportlösningen. Jag övergår nu till att kommentera centerns reservation om järnvägspolitikens inriktning där det krävs att SJ skall få kravet på sig att vända underskottet till vinst på två år. Får jag fråga centerns representant: Om ni skall vara trovärdiga, vad tänker ni göra om SJ inte kan leva upp till detta krav? Vilka åtgärder tänker centern vidta mot SJ? Tänker ni sparka hela ledningen, tänker ni sätta hela SJ i konkurs, eller tänker ni lägga ned stora delar av bannätet för att få SJ att gå med vinst om två år? Någon baktanke har ni väl när ni har skrivit ett sådant här krav? Vad gäller vpk:s yrkande om inriktningen av vägtrafikmodellen i detta avsnitt vill jag bara påpeka att SJ har gjort mycket noggranna kostnadsfördelningar mellan godsoch personsidan, som jag tror fungerar bra. Låt oss avvakta något år och se hur den interna vägtrafikmodellen slår innan vi går vidare. T. o. m. folkpartiet har accepterat att vägtrafikmodellen får gälla en tid. Herr talman! Jag tänker nu något kommentera anslagsfrågorna. Jag konstaterar med tillfredsställelse att hela riksdagen, med undantag från moderaterna, ställer sig bakom regeringens förslag. Detta är fullt förståeligt, för av anslagen i årets budgetproposition har SJ onekligen blivit väl tillgodosett. Det är litet förvånande att centern när de ställer upp för anslagsnivån samtidigt går ut och kräver insatser på järnvägsnätet som i rimlighetens namn måste höja anslagen ytterligare. Varför har ni inte krävt någon ökning av anslagen? Till grund för reservationerna ligger ju motionsyrkanden. Jag måste säga att innehållet i moderaternas motion T414 för mig ter sig fullständigt obegripligt vad gäller anslagen. Vi har tidigare tagit en debatt i utskottet om detta och jag skall inte upprepa den här, men det vore väl på tiden att moderaterna skaffade sig en skrivare så att man inte år efter år måste påpeka här i kammaren att ni måste lära er att räkna rätt när det gäller anslagen. Det är mycket möjligt att man med moderaternas och folkpartiets järnvägspolitik bokföringsmässigt skulle kunna uppvisa ett någorlunda hyggligt ekonomiskt resultat. Men vad skulle den moderata och folkpartistiska järnvägspolitiken föra med sig? Jo, den skulle innebära att stora delar av järnvägsnätet skulle läggas ner, och det medför att stora delar av trafiken måste överföras till vägnätet, vilket i sin tur medför ökade krav på anslag till vägväsendet, ökad trängsel på vägarna, en sämre miljö och sämre trafiksäkerhet. Det är alltså en samhällsekonomiskt helt felaktig inställning ni har när det gäller transportförsörjningen. Det slås vidare fast i både budgetpropositionen och utskottsbetänkandet att den viktigaste uppgiften när det gäller Swedcarrier är att göra en genomgång av verksamheten i hela bolagsgruppen och bedöma i vilken omfattning de olika verksamhetsgrenarna ligger i linje med den nya koncernstrategin. Om detta är hela utskottet överens. Därför tycker jag att det är klokt av Rolf Clarkson att han här i kammaren tar avstånd från vad moderaterna skrivit dels i sin motion, dels i sin reservation om utförsäljning - avsstatliga bolag. Ni sätter t.o.m. en prislapp på bolagen. Det är bra att Rolf Clarkson nu har tagit avstånd från detta. När det gäller centern och AMS-insatserna har jag självfallet ingenting emot insatser där regeringen så finner lämpligt och vid de tidpunkter regeringen finner lämpliga. Vad slutligen gäller inlandsbanan med bibanor vill jag liksom Rolf Clarkson bara hänvisa till att riksdagens tidigare beslut gör att detta inte är aktuellt inom fyra fem år. Det finns ingen anledning att i dag ta upp en diskussion om hur situationen kommer att se ut om fyra fem år. Däremot kan en ny järnvägsförbindelse mellan Jönköping och Göteborg på sikt vara intressant. Det är bara så att det inte för närvarande finns något underlag för riksdagen att ta ställning till på den punkten. Slutligen: Även om utskottet är väl medvetet om att SJ har en tuff uppgift framför sig, andas ändå hela betänkandet både optimism och tro på SJ som en koncern som har en framtid. Därmed yrkar jag än en gång bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Eftersom jag redan i mitt inledningsanförande gav en deklaration om den innebörd våra reservationer har, finner jag inte anledning att nu återigen gå i svaromål. Det som sagts får vara tillräckligt. Rune Johansson anklagar de borgerliga partierna för att vara splittrade i fråga om järnvägspolitikens utformning, men jag tycker inte att han har rätt i det. Det finns många gemensamma synpunkter och önskemål i de tre borgerliga reservationerna om järnvägspolitikens inriktning. Jag kan t.ex. peka på att folkpartiet liksom moderaterna vill bolagisera SJ, vill göra infrastrukturen till ett särskilt banverk och anser att persontrafik resp. godstrafik skall drivas helt åtskilda — det är vi helt överens om. Att vi inte från moderat sida och kanske inte heller från folkpartiets sida ville gå in i en gemensam reservation berodde på att det fanns preciseringar i folkpartiets reservation som vi inte ville vara med på. Vi ville t.ex. inte bestämma i dag att ett bolagiserat SJ skall gå in under Procordia — det finns ingen anledning att ta ett sådant beslut i dag. Vi ville inte heller föregripa utbyggnadsplanerna i Mälardalen osv. Men i stort sett är folkpartiet och moderaterna överens med varandra. På samma sätt är det beträffande centern. De har — av lättförståeliga skäl — ett mer markerat intresse av att bevara det ersättningsberättigade nätet. Jag kan inte tala för folkpartiet, men vi moderater ser det generellt som en huvuduppgift för SJ att företaget skall bedrivas företagsekonomiskt, skötas så att verksamheten går ihop och inte belastar statskassan längre. Om det går att förena med centerns politik är väl tveksamt, men i annat fall får naturligtvis centerpolitiken innefatta åtgärder som täcker de kostnader som kan uppstå för statsverket. På den punkten är vi alltså inte helt överens, meni stort sett är vi det ändå. Jag vill trösta Rune Johansson med att säga: Under de sex borgerliga åren gick samarbetet mellan moderaterna, folkpartiet och centern alldeles utmärkt även när det gällde SJ. Så kommer jag till vår reservation 1, där vi har en mycket dyster syn på den ekonomiska utvecklingen inom SJ. Det är möjligt att den i reservationen = Prot. 1985/86:142 framställs överdrivet. Talen verkar ju mycket höga — 3-4 miljarder. Men 15 maj 1986 Rune Johansson vet lika väl som jag, ifrån arbetet i SJ:s styrelse, att man inom SJ själv ser oerhört pessimistiskt på förlustutvecklingen de närmaste åren. Sker det inte dramatiska förändringar av den sort som vi från moderat sida pläderar för, kommer denna kammare att ställas inför uppgiften att täcka förluster i mycket hög storleksordning — över 1 miljard varje år. Det är kanske något som vi kan vara överens om.

Herr talman! Jag ställde en fråga till SJ-styrelseledamoten, tillika utskottstalesmannen Rune Johansson. Frågan gick ut på att försöka få fram ett svar beträffande när SJ räknar med att lägga ut sina beställningar på snabbtåg. Det gäller ett beslut som fattades redan 1981, men sedan har det inte hänt något i praktiken. En kort historiebeskrivning på området visar följande. Under åren 1967-1969 genomförde SJ ett utredningsarbete som gällde möjligheterna att införa höga hastigheter vid persontrafik i Sverige. Det hände inget nämnvärt efter detta utredningsarbete. 1972 startades nästa utredningsetapp. Man studerade då speciellt förslaget om snabbtåg på sträckan Helsingfors Göteborg. 1973 bestämde sig SJ för att inte göra något mer åt frågan om snabbtåg än att inleda ett samarbete med ASEA, som bedriver en omfattande utveckling på detta område. 1978 tillsattes emellertid en utredning inom verket med uppgift att studera både de tekniska förutsättningarna och lönsamheten för snabbtåg. Resultatet presenterades i en icke offentliggjord rapport, Snabbtågsprojekt, utredning 1980. 1981 gjorde kommunikationsdepartementet en samhällsekonomisk utredning som grundade sig på SJ:s rapport. Slutsatsen i departementets utredning var att snabbtågen ansågs så intressanta att man tillät fortsatt utvecklingsarbete. Genom ett beslut 1981 medgav regeringen att SJ fick införskaffa tre snabbtågsprototyper för en försöksverksamhet. Med detta beslut gav regeringen klartecken redan 1981. Ännu år 1986 har det icke lämnats in någon beställning på dessa trafikenheter. Rune Johanssons svar på min fråga är att han hoppas att SJ snart kommer att lägga ut en beställning på snabbtåg. Det är hög tid att man kommer till skott på detta område. Jag kan ge ett tips till Rune Johansson: Tala med kommunikationsministern, och driv på i denna fråga! Jag är väl införstådd med att det finns problem när det gäller att diskutera sig fram till lösningar, inte minst med ASEA, men jag tror att det är nödvändigt att vi driver på utvecklingen. Avslutningsvis talade Rune Johansson om hur splittrade de icke-socialistiska partierna är och att vi inte har avgett någon gemensam reservation. Värre är, Rune Johansson, att en regering som icke har egen majoritet i Sveriges riksdag från sina vänner på den socialistiska sidan möter ett motstånd som har tagit sig uttryck i nio reservationer. Man skall inte kasta sten när man sitter i glashus! Det är ett gammalt uttryck som jag här gärna vill upprepa.

Herr talman! Rune Johansson riktade en fråga till mig scm representant för centern. Han undrade vilka åtgärder som vi var beredda att vidta om SJ inte visar lönsamhet under den period av två år som har angetts i vårt krav. En av orsakerna till att vi har ställt kravet att SJ inom en period av två år skall bryta förlusttrenden är just att vi vill ha ett ökat tryck på SJ att förbättra lönsamheten. Som jag sade i min inledning utövar inte regeringen ett tillräckligt tryck på SJ för att få verket lönsamt på det sätt som riksdagen har beslutat. Jag vill erinra om att jag sade att de beslut som togs förra året var ett steg i rätt riktning mot ett ökat tryck på SJ, men det gäller att följa upp dessa beslut. Det var bl.a. därför som vi från centern sade nej till förslaget om en extern vägtrafikmodell. Hade en sådan modell införts skulle nämligen trycket på SJ att nå lönsamhet inte ha blivit tillräckligt starkt. Jag vill vidare hänvisa till vad vi har skrivit i vår motion om att SJ måste förbättra servicen. Vi har också krävt en extra ledning och utförsäljning av dotterbolag för att minska byråkratin. Det är några av de åtgärder som vi anvisar. Rune Johansson gav exempel på positiva saker som har hänt efter beslutet 1985. Men är inte också Rune Johansson orolig för resultatutvecklingen inom SJ? Jag tror inte att man bara kan sitta still och passivt konstatera att det krävs optimism och framtidstro. Det löser inte problemen. Vilka åtgärder föreslår Rune Johansson? Det kommer inte att gå av sig självt att uppnå en bättre lönsamhet — det visar redan den nuvarande utvecklingen. Jag noterar att Rune Johansson i dag inte är negativ till att AMS-medel används för investeringar i infrastrukturen i det ersättningsberättigade bannätet, men varför vill han då avslå vårt motionskrav? Skall jag tolka det som ett svar på mina frågor om de nedläggningsförslag som SJ lämnat till regeringen och som ett besked om att regeringen inte är beredd att bifalla dessa förslag? Jag fick nämligen inte på någon punkt direkt svar på de frågor jag ställde. Slutligen vill jag säga, herr talman, att det kanske inte är så konstigt att det inte finns någon gemensam reservation från de borgerliga partierna. Som jag sade i mitt inledningsanförande rör sig koalitionerna på järnvägspolitikens område i första hand mellan moderater och socialdemokrater. Det framgår också av betänkandet i år, om man summerar antalet reservationer. Men den koalitionen har främst markerats när det gällt nedläggningar av järnvägar.
Herr talman! I mitt inlägg anmärkte jag på hur vägplaneringen går till. När det gäller de stora stamvägarna tycks den styras av starka lobbygrupper som Svenska vägföreningen och Svenska byggnadsentreprenörföreningen. De har skapat det s.k. motorvägstriangelprojektet, som kostar 13 miljarder. Inte nog med det: de har fått med sig vägverket, ett statligt organ, som marscherar till departementet och konfirmerar denna planering, gjord av starka ekonomiska intressegrupper här i landet! Vägverket underlåter att samarbeta med SJ, som har sin tyngsta och bästa banstruktur just i det område som är aktuellt för denna motorvägstriangel. Nu säger Rune Johansson att investeringarna kräver en totalsyn. Han Prot. 1985/86:142 delar alltså min uppfattning. Jag vill då ställa en följdfråga: Hur vill Rune 15 maj 1986 Johansson se till att regeringen stoppar detta näringslivets bestämmande över kommunikationsplaneringen här i landet, så att vi får en totalsyn och ett samarbete mellan de stora kommunikationsföretagen? Slutligen vill jag ställa en fråga beträffande det påtalade gapet mellan SJ:s plan för att klara nödvändiga investeringar de närmaste åren och den resurs som regeringen räknar med att ställa till förfogande. Här har vi ett gap på 1 miljard. Hur skall man klara att överbrygga det gapet? Vad skall man dra in på?

Herr talman! Jag skall försöka ge en precisering när det gäller Hugo Bergdahls fråga om snabbtågsbeställningen. Mitt grundtips är att beställningen är klar före sommaren i år. Jag tycker inte att vi skall försöka konstruera några motsättningar mellan centerpartiet och socialdemokraterna när det gäller järnvägspolitikens grunddrag. Vi är i stora delar helt överens. Det är bara i marginella frågor som vi har olika synsätt. Men jag vill ändå upprepa min fråga till Agne Hansson: Vilka åtgärder avser centern att vidta om SJ inte inom den tvåårsperiod det gäller redovisar en vinst? Det måste ni kunna tala om. Vad sedan beträffar den moderata reservationen 1 vill jag säga att det är bra att Rolf Clarkson erkänner att siffrorna i reservationen är överdrivna. Det talades om att samarbetet gick bra under de borgerliga regeringsåren. Det handlar om 4 regeringar och 46—47 statsråd. Jag tror inte att det kan ses som något bevis för ett bra samarbete. Jag vill också påminna om att 1979 års trafikpolitiska beslut hade signaturen . Men, herr talman, låt mig ta upp en annan fråga. Både moderata samlingspartiet och folkpartiet har ju lovprisat bolagisering i dag. Själva grundprincipen med aktiebolag är ju att dessa skall gå med vinst eller, i sämsta fall, förbruka en viss del av sitt aktiekapital. Om, enligt er tappning, SJ Godstrafik AB och SJ Persontrafik AB skall operera enligt de regler som gäller på aktiebolagsmarknaden, då blir bolagen, herr Clarkson och herr Bergdahl, antingen beroende av årliga statsanslag eller också tvungna att lägga ner stora delar av järnvägsnätet. Ett tredje alternativ är att låta bolagen gåi konkurs, som man nu är beredd att göra i Amerika när det gäller Amtrac. Om ni väljer alternativet med ett årligt statligt anslag över budgeten — vad har ni då vunnit, vad är det då för vits med en aktiebolagsbildning? Enligt mitt sätt att se är det enbart nedläggning eller konkurs som kan bli aktuellt, om man förverkligar er tanke på en bolagisering av de två stora bitarna i SJ-koncernen. Vilket av dessa båda alternativ väljer ni, mina herrar?
Herr talman! Först vill jag säga till svar på Rune Johanssons angrepp på våra siffror: Det är bara att läsa i betänkandet i det skick det ligger på kammarens bord! Där får man svaren på frågorna. Där finns exakta siffror. Om det under utskottsbehandlingen tidigare har varit någon felrubricering 27 e.d. har det ju rättats till. Det är betänkandet sådant det föreligger i dag som vi behandlar. När det gäller att föra över personoch godstrafiken till vardera ett aktiebolag så är det väl ingenting konstigt med det. Vi moderater har förklarat att vi är med på vägmodellen, ett banverk som staten tar ansvar för. Det blir en klar och öppen, för svenska folket synlig subvention till statens järnvägar. Statens järnvägars olika bolag, som utnyttjar denna infrastruktur, får betala nyttjandeavgifter av proportionellt samma storlek som övriga transportföretag gör till lands och till sjöss. Det blir det sätt varpå dessa bolag betalar för sitt utnyttjande av transportapparaten. Skillnaden mellan den totala investeringen och vad staten på det viset får in i avgifter utgör statens subvention till järnvägstrafiken, och det skulle alltså vara bekant för oss här i kammaren. Rune Johansson frågar varför vi vill ha bolagsformen. Ja, det vill vi därför att det är det bästa sättet att under konkurrens driva en rörelse med god verkningsgrad. Om verksamheten inte går ihop eller om det finns sträckor och transporter som dessa aktiebolag företagsekonomiskt säger nej till, blir det riksdagen och regeringen som får bestämma. Då blir det precis som med det ersättningsberättigade nätet att staten får betala till aktiebolagen i fråga för de tjänster som man vill ha utförda. Återigen en fullt synlig subvention från samhällets sida! Vad vi vänder oss mot i dag är att man, med den halvmesyr som 1985 års järnvägspolitik innebär, kommer att fortsätta att subventionera statens järnvägar på ett dolt sätt. Det skapar misstänksamhet och misstro hos SJ:s konkurrenter. Tala med personer i Sven Henricssons lobby, Svenska vägföreningen, tala med företrädare för Redareföreningen — allihop är de misstänksamma mot att man på detta sätt skapar olika konkurrensförhållanden mellan statens järnvägar och de transportföretag som de företräder.

Herr talman! Svårigheten att få ett besked om när SJ tänker förverkliga beställningen när det gäller snabbtåg har vi diskuterat i utskottet. Jag har med stort intresse inväntat Rune Johanssons anförande här för att få ett besked om när SJ möjligen går ut med denna beställning. Jag är mycket glad och tacksam för att Rune Johansson nu efter många om och men har presenterat ett besked, att SJ går ut med en beställning någon gång till sommaren. Det beskedet satt långt inne men kom till slut, och jag är tacksam för det. Sedan försöker Rune Johansson argumentera mot en bolagisering inom SJ:s område. Jag tycker att den socialdemokratiska regeringen och socialdemokraterna i trafikutskottet på många områden under senare år har dragit åt samma håll och styrt utvecklingen åt samma håll som vi från den borgerliga sidan har önskat. Vi skall inte strida så mycket om den sinnesförändringen utan bara konstatera den. Jag är ganska säker på att utvecklingen kommer att fortsätta i den riktning som vi under en följd av år har pläderat för. Var alltså inte alltför säker i en argumentering mot en sådan utveckling, Rune Johansson!

Herr talman! Om våra förslag till åtgärder förverkligas, Rune Johansson, 15 maj 1986 skall det inte behöva bli så att SJ om två år inte är lönsamt. Som jag ser saken är frågan om en tidrymd i detta sammanhang en fråga om ambitioner. Eftersom vi båda är ense om att SJ skall bli lönsamt och Rune Johansson inte närmare har preciserat sig, måste jag fråga: Med vilken tidrymd arbetar socialdemokraterna när det gäller ett sådant här resultat? I övrigt vill jag framhålla att jag ändå har försökt svara på de frågor som Rune Johansson riktat till mig. Rune Johansson däremot har inte ens försökt att svara på de frågor som jag ställt. Vidare vill jag säga att jag inte har försökt konstruera några motsättningar mellan centern och socialdemokraterna. För närvarande kan jag konstatera att vi i det stora hela är överens. Men det har vi blivit först nu när striden om nedläggningsbesluten är över och dessa är genomförda. Vidare, och det framgår av årets betänkande i detta sammanhang, är några ytterligare nedläggningar inte aktuella. Jag är dock fortfarande orolig. Jag undrar nämligen hur ense vi kan vara i framtiden. Det var därför jag ville ha klara besked om hur man i regeringspartiet ställer sig till de krav på ytterligare nedläggningar som SJ reser. Jag undrar också vilka bandelar socialdemokraterna är beredda att lägga ned och om man är beredd att också prioritera investeringarna i infrastrukturen på det ersättningsberättigade bannätet. Slutligen, Rune Johansson! Socialdemokraterna har ju sagt att godstrafiken skall bedrivas i oförändrad omfattning på de bandelar där persontrafiken är nedlagd. Gäller samma förutsättningar fortfarande?

Herr talman! Jag vill bara helt kort säga följande. Rune Johansson tar upp frågan om bolagsbildningen. Jag tar därför tillfället i akt att påminna om att vpk bestämt vänder sig emot en sådan organisation som det här talas om. Vi noterar att det snarast var en eftergift för en envis borgerlig kampanj som gjorde att man i stor utsträckning anammade det här med bolagsbildningen. Jag kan inte finna att regeringspartiet å ena sidan och de borgerliga partierna å den andra sidan är på någon större kollisionskurs på den fronten. Vad man möjligen kan skönja är fina nyanser när det gäller sättet att tackla frågan om bolagsbildningen. Hugo Bergdahl har nog rätt. Han har ju också noterat att det här egentligen inte finns några motsättningar. Om man läser fjolårets betänkande Riktlinjer för järnvägspolitiken, finner man att sida upp och sida ned är en lovsång till marknadshushållningen, bolagsbildningen och andra saker som ofta framförs i borgerlig ideologi.

Herr talman! Jag skall tona ned debatten i och med att mina meddebattörer inte har rätt till ytterligare replik.

För vad händer exempelvis den dag då staten säger nej till anslag till detta bolag? Vilka alternativ finns det då? Självfallet måste en väldig massa järnväg läggas ner, och bara de bitar som är lönsamma kan behållas. Jag befarar att det är själva syftet. Jag vill påminna Agne Hansson om vad jag tidigare har sagt, nämligen att SJ har en mycket tuff uppgift framför sig, om företaget skall bli lönsamt. Med 1985 års beslut, med den nya koncernstrategin och med de nya regler som gäller för affärsverket SJ tror jag att det har lagts en grund som det går att bygga vidare på. Det blir ingen lätt uppgift, men SJ har i alla fall fått möjligheten. Framför allt har alla anställda inom SJ-koncernen fått en positiv och optimistisk syn under senare år. Jag vill rikta en uppmaning: Fördärva inte denna positiva syn genom ett ständigt klagande och en negativ uppfattning om järnvägens framtid! Det är inte riksdagens uppgift, utan vi bör i stället ge SJ chansen att leva upp till den målsättning som riksdagen lade fast i och med 1985 års trafikpolitiska beslut.

Herr talman! Kommunikationer spelar en avgörande roll för hur Sverige utvecklas. Ser man på kommunikationsnätet nu och tidigare och på de planer som finns, kan man se hur kommunikationer anpassas till utvecklingen. För närvarande genomgår Sverige en stark strukturomvandling, med ytterligare folkomflyttning. Väg-, flygoch järnvägsplaner är anpassade till den utvecklingen — koncentrationen till storstadsområdena. Denna koncentration dirigeras av de storfinansintressen som i dag styr ekonomin i Sverige. För hela Norrland och Bergslagen och andra krisområden är järnvägskommunikationer ett måste för överlevnaden, om utvecklingen skall kunna vändas. Det finns inte i vårt land i dag någon sammanhållen planering av samhällsutvecklingen där kommunikationer är en viktig del. Det är därför som t.ex. det mycket omtalade ScanLink-projektet, med en motorväg från Oslo till Hamburg över västkusten, i dag är på väg att förverkligas utan en demokratisk debatt. Vi vet att bakom idén står storfinansens intressen och ledande politiker. Från det ekonomiska och politiska etablissemanget hörs inga som helst protester, utan man spelar med. Regionalpolitiskt är denna typ av kommunikationssatsning förödande, t.ex. för Bergslagen. I detta område, i inlandet och i Norrland vill man satsa och satsar man på järnvägen. I mitt län, Kopparbergs län, dvs. Dalarna, är det nödvändigt att satsa på järnväg. Västerdalsbanan måste fortsätta från Malung över Sälen till Särna, samtidigt som även inlandsbanan upprustas. Detta ser etablissemanget som helt orealistiskt, medan man däremot ser ScanLink och andra projekt som helt realistiska. ScanLink-projektet innebär ytterligare regional obalans, medan däremot en utbyggnad av järnvägen i Västerdalarna bidrar till regional utjämning. Det är den regionalpolitiska verkligheten när vi har med järnvägar att göra. Motståndet från landets etablissemang mot en satsning på järnvägstrafik i Prot. 1985/86:142 Västerdalarna är stort men kan övervinnas; det har man visat tidigare. 15 maj 1986 Invånarna i denna del av landet har aktivt, genom opinionsarbete, säkrat persontrafiken på sträckan Borlänge-Malung. Människornas engagemang har betvingat en till synes övermäktig motståndare i form av transportråd, SJ-byråkrati och politiskt motstånd. När nu persontrafiken på Västerdalsbanan ingår i riksnätet, så har första etappen vunnits. Järnvägen ger kommunerna och människorna hopp för framtiden. Järnvägstrafiken måste nu utvidgas till ett offensivt instrument för hela Västerdalarna, inte minst de norra delarna. I det utskottsbetänkande vi nu behandlar avfärdas, på s. 27, de tre motioner som väckts. Det är bara vpk som reserverar sig i den här delen. De lokala socialdemokratiska politikerna och centerpolitikerna har här fått stryka på foten. De får inget stöd av sina partier, för dessa har i princip anslutit sig till 1985 års trafikbeslut och därmed antagligen svikit ett viktigt krav. Dessa partier ställer upp helhjärtat för denna utveckling. Inom Malungs kommuns norra delar ligger ju landets södra fjällområde. Det är ett område på nära avstånd från södra och mellersta Sverige. I en satsning på fritidsoch rekreationspolitik för de vanliga människorna är goda förbindelser med järnväg nödvändiga. Det är ett attraktivt område både vinter och sommar numera. Och det är alltså nödvändigt att fatta beslut om att satsa på denna utbyggnad av regionalpolitiska skäl. Men det är en utbyggnad med många näringspolitiska ingredienser. Ett motiv är naturligtvis turismen. Frågan är vilken turism vi skall ha i det här landet och vilka kommunikationer man skall ta till. Redan på sträckan mellan Borlänge och Malung kan man ta ännu större delar av det trafikunderlag som finns när det gäller resor till Västerdalarna. Men inte minst kan en ännu större del av turisttrafiken till det södra fjällområdet gå på järnväg. På Västerdalsbanan går i dag 60 000-65 000 resor per år. År 1984 var det 30 000-60 000 resor per vecka till Sälenfjällen. Det finns alltså en stor del att ta när det gäller de kommunikationer som finns i dag. Ett nytt resalternativ per järnväg till de södra fjällområdena ökar dessutom underlaget på SJ:s bandelar i Sydoch Mellansverige. Det är obestridligt. Ett annat motiv är miljöaspekten. Man bör byta bil mot tåg. Ett sådant här område invaderas av tusentals bilar. Västerdalarna är ett av landets mest försurningskänsliga områden. Faran för skogen är uppenbar. Det handlar alltså om luftföroreningar. Det finns andra motiv, inte minst arbetsmarknaden. En järnvägsutbyggnad ger naturligtvis arbete på kort sikt, men på längre sikt gäller det turistnäringen. Träförädlingsindustrin har en oerhörd nytta av järnvägen; den är en stor tillgång. I Västerdalarnas skogar motsvarar behovet en transportvolym per år på 27 000 vagnar, varav SJ bara har hälften. En utbyggnad av bandelen Malung-Särna är alltså ett utmärkt exempel på arbete som kan utföras med samhällsinsatser, bl.a. AMS-medel. Det saknas inte meningsfulla sysselsättningsprojekt i dessa arbetslöshetstider, har vi påpekat från vpk:s sida många gånger tidigare. Men frågan är vilket underlag som skall finnas. Man kan t.ex. se vad chefen för statens järnvägar säger när han inför trafikåret 1987 86:142 på de här bandelarna. Han redovisar att i Malungs kommun finns en projektgrupp som ställer krav på ökad turtäthet på den befintliga banan. Till projektgruppens förslag om förlängning av banan till Sälen säger chefen för statens järnvägar: ”På lång sikt vill projektgruppen förlänga banan till Sälen och allmänt höja banstandarden med bla elektrifiering. Den höga investeringskostnaden härför skulle självfallet inte kunna bäras av en möjlig trafikökning även om banans attraktivitet och produktionsförutsättningar därmed avsevärt förbättras.” Vad är det som SJ-chefen säger? Jo, det är i stort sett omöjligt med de premisser som finns i dag.

Därmed är SJ:s positioner låsta. SJ-chefen fortsätter med att säga att den negativa inställningen inte kan undanröjas ”med mindre än att ett samhällsekonomiskt agerande med stort företagsekonomiskt risktagande också tillåts”. Han anger ramarna. Det är väl i den nyliberala andan som 1985 års beslut skall ses, och det är i detta klimat projektgruppen i Västerdalarna befinner sig. Inom SJ är man positiv till utökning av turtätheten mellan Malung och Borlänge till det dubbla. Men merkostnaden på 3,7 milj.kr. i 1986 års prisnivå måste täckas av statliga anslag. Kommer detta att ske? Det är ett frågetecken. De trafikpolitiska beslut som fattats är ett avgörande hinder för en utveckling av Västerdalsbanan. Hoppet är dock inte ute. Till turismen hör också inlandsbanan. På enskilt initiativ har gjorts en turistsatsning där den statliga byråkratin har varit mycket ljum. Kommunerna i hela Norrlands inland har satsat på inlandsbanan, och vi vet deras inställning. Men i dag upptäcker vi att SJ vill riva upp spåret på den södra delen av inlandsbanan, som Sven Henricsson tidigare sade. Det måste ju vara dödsstöten för inlandsbanan, och så står man i Sveriges riksdag och säger att frågan om inlandsbanan skall prövas om några år. Vad har man kvar att pröva när man nu börjar riva upp rälsen? Jag skall inte sträcka mig längre än till att säga att detta är en politik som framförs av nyliberalerna. Turistsatsningen på inlandsbanan ser vi som det första ledet i att bibehålla en kommunikation med inlandet. Den satsningen behöver all tänkbar stimulans utifrån. Vi vet och har poängterat det i vår motion och reservation att personalen ute på fältet — motorvagnsförare, tågpersonal, stationspersonal — är stimulerade av denna uppgift. Men det finns andra i samhället och byråkratin som inte är lika stimulerade av att ställa upp. Trots att projektet med inlandsbanan i inledningsskedet har positiva effekter kan man befara svårigheter. Därför krävs det ytterligare stimulans även för detta projekt från statens sida, vilket vi uttryckt i reservation 17. Man kommer då osökt in på hur samhället och statens järnvägar ser på satsningen på andra håll och i andra sammanhang. Jag tänker då på intercity-tågen och biltågen och all den s.k. serviceinriktningen. Här saknas det varken entusiasm eller resurser från byråkraternas sida. En rimlig Prot. 1985/86:142 inställning vore egentligen — om det fanns någon jämlikhet, rättvisa och 15 maj 1986 regional syn på dessa frågor — att entusiasmen borde vara lika stor när det gäller Västerdalsbanan, inlandsbanan och annat. Men här satsar man hejdlöst på intercity-tågen. SJ:s servicesatsning på affärsresenärerna har utvecklat SJ till hela folkets järnväg. Och visst följer SJ då samhällets utvecklingstendenser! När etablissemanget skor sig och berikar sig med nya förmåner, flyttar etablissemanget även fram sina positioner då det gäller tågen. I första klass på de prioriterade linjerna ökar servicen. Där får man möjlighet att telefonera, man får subventionerad frukost, tidningar m.m. Detta är en avspegling av vad som händer i samhället. Samtidigt härmed får vi fattigmanstågen. Det blir en mängd nyfattiga som ofta inte kan resa med järnväg. När de reser får de åka i gamla vagnar till lågt pris. Klassklyftorna finns på tågen precis som ute i samhället. Det är serviceinriktningen av modell nyliberal politik som den socialdemokratiska regeringen har ställt sig bakom. Detta måste på sikt innebära en katastrof. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 17 och 18.

Herr talman! I motion 1985/86:T240 har jag och mina medmotionärer Lahja Exner och Arne Kjörnsberg tagit upp frågan om behovet av en utredning som klarlägger förutsättningarna för en ny järnvägslinje Göteborg-Jönköping-Helsingfors med ny bana på sträckan Borås-Tranås. I det järnvägspolitiska beslutet 1985 underströks järnvägens betydelse för landets infrastruktur. I propositionen och i trafikutskottets betänkande, som utgjorde beslutsunderlag, framgick att det finns förutsättningar att utveckla tågtrafiken så att landets transportsystem blir avsevärt effektivare än det är i dag. En sådan utveckling är angelägen av flera skäl. Järnvägen rymmer möjligheter till snabba transporter. Persontrafiken ger hög bekvämlighet. Tågtrafiken medför förhållandevis få trafikolyckor. Järnvägen är energisnål och miljövänlig. Energiåtgången per passagerarkilometer är bara en tredjedel av åtgången vid biloch busstransporter. Tågtrafiken medför mycket små utsläpp av kväveoxider till skillnad från bil och buss mätt per passagerarkilometer. Dessutom erhålls inte heller en serie andra farliga utsläpp som bilismen ger, exempelvis kolväteföreningar. Samhällsekonomiskt ter sig alltså en rätt utvecklad järnvägstrafik lönsam. En förbättrad tågtrafik förutsätter att den befintliga infrastrukturen underhålls och standardförbättras, att vagnparken förnyas, att snabbtåg introduceras, att servicen förbättras, att SJ blir mer offensivt i sin marknadsföring osv. Men detta räcker ej. Också själva infrastrukturen, bannätet, behöver utvecklas och förnyas. Under senare år har redovisats flera olika idéer och projekt, som bygger på att nya banor och linjer anläggs. De mest kända är kanske Arlandabanan och Mälarbanan. Ytterligare ett exempel är en utbyggd västkustbana, där nya sträckningar också har diskuterats. Ett minst lika intressant framtida projekt är en ny kompletterande stambana mellan Göteborg och Helsingfors. Den sträckning som har diskuterats ligger öster om Vättern och förbinder Göteborg med Helsingfors 33 via Borås, Jönköping, Tranås, Linköping och Norrköping. Till skillnad från västra stambanan, så går denna nya länk genom befolkningstäta områden. Tätorterna med tåguppehåll utefter denna bana har en befolkning på 425 000 invånare, till vilket kan läggas befolkningsrika omland. Västra stambanan har i dag tåguppehåll i tätorter med en sammanlagd befolkning på bara 172 000 invånare. En östlig länk rymmer således en mycket god resandepotential, som hitintills är bristfälligt utnyttjad. De större orterna utefter denna linje har också ett rikt näringsliv och en väl utbyggd myndighetsorganisation, där man är betjänt av bättre tågtrafik. Den nya länken ger mycket goda pendlingsmöjligheter bl.a. mellan orter som i dag är dåligt tillgodosedda med snabba förbindelser, exempelvis Göteborg-Jönköping, Borås-Jönköping, Jönköping-Linköping. Med snabbtåg på denna linje tar en resa mellan Göteborg och Jönköping bara drygt en timma, mellan Jönköping och Linköping exakt en timma. En sådan här förbättring av resemöjligheterna skulle självfallet vara av mycket stor betydelse för näringsliv och sysselsättning. Den nya länken skulle också avlasta västra stambanan, som blir allt hårdare utnyttjad. Precis som Mälarbanan erfordrar denna länk nybyggnad av bana på en del av sträckan, nämligen mellan Borås och Tranås. Dessa nybyggnader är givetvis dyra men inte oöverstigliga. I samband med västkustbanans utbyggnad har beräkningar gjorts som visar att en utbyggnad av nytt dubbelspår är billigare än motsvarande motorvägsutbyggnad. Den här typen av nya länkar fordrar mycket lång planeringstid och har således i detta skede ingen direkt anknytning till SJ:s ordinära investeringsplanering som har ett betydligt kortare tidsperspektiv. Utredningar av dessa stomnätsprojekt behöver således särbehandlas och påbörjas tidigt. Vi motionärer menar att det, precis som i fallet med Mälarbanan, är motiverat att utföra en förstudie, en översiktlig bedömning, som klarlägger projektets genomförbarhet. Därvid bör marknaden studeras och nyttan för näringsliv och sysselsättning, regionalpolitiska effekter, miljöeffekter och investeringsbehov utredas. Vidare bör en samhällsekonomisk kalkyl upprättas. Olika finansieringsalternativ bör övervägas. I utredningsarbetet bör delta bl.a. representanter för kommunikationsdepartementet, SJ och berörda länsstyrelser och kommuner. Det här är en uppläggning som i stort är analog med Mälarbaneprojektet. Vi finner det naturligt att regeringen precis som i nämnda projekt är engagerad i utredningsarbetet även om huvudansvaret ligger på andra parter. I vår motion har vi hemställt att riksdagen anhåller att regeringen tar initiativ till en utredning av det slag som jag nu har beskrivit. Vi finner det rimligt att riksdagen anhåller om ett sådant initiativ med tanke på projektets mycket speciella karaktär. Herr talman! Jag kan inte biträda trafikutskottets avslagsyrkande i betänkandets hemställan mom. 43, utan yrkar bifall till motion 1985/86:T240 som sammanfaller med yrkandet i reservation 20.

Herr talman! Helsingforssregionen, med ca 1,5 miljoner invånare, behöver 15 maj 1986 en väl fungerande kollektivtrafik. Här i regionen bor cirka en femtedel av Sveriges befolkning, och det ser ut som om denna andel kommer att fortsätta att öka — på gott och ont. En av förutsättningarna för en väl fungerande kollektivtrafik är den spårburna järnvägstrafiken med s.k. lokaltåg — pendeltåg. Vid en bedömning av hur det ser ut med kommunikationsresurserna härvidlag finner man mycket snabbt att de är för små. De motsvarar inte behovet. Man måste, oavsett om man vill eller inte, ta hänsyn till att dessa 1,5 miljoner invånare bor på ett relativt begränsat geografiskt område i jämförelse med landet i övrigt. Utifrån detta är det bara att konstatera att vederbörlig hänsyn inte tagits till det nödvändiga behovet av järnvägstrafikens utbyggnad i regionen. Visserligen finns ett s.k. pendeltågsavtal, men det är för snävt för att möjliggöra den erforderliga utbyggnaden. Herr talman! Låt mig så här i början av mitt inlägg framföra en stilla förhoppning om ett svar från utskottsföreträdaren på våra motionskrav. Visserligen såg jag utskottets talesman lämna kammaren innan debatten avslutats, men han har möjligen överlämnat uppdraget att föra utskottets talan till någon annan. I utskottsskrivningen finns bara några få rader med sammanklumpade avslagsyrkanden utan debatt eller några bärande argu 268 ment för avslaget. Likadant var det vid fjolårets behandling av Helsingforssregionens järnvägspolitiska problem. Då var avslagsyrkandet lika kort och respektlöst mot oss motionärer. Dessutom underlät utskottsföreträdaren den gången — densamma som i dag — att kommentera utskottets ställningstagande. Jag hade sett fram emot en debatt om kollektivtrafiken i Helsingforssregionen med utskottets talesman, och det skulle ha varit intressant att ta del av utskottets sakargument. När det gäller frågan om att i riksdagen behandla olika bandelar eller utbyggnad av större enheter säger utskottet att riksdagen inte bör ta ställning till frågor härom, utan att detta ankommer på SJ. Nu är det inte riksdagen som är underställd SJ utan tvärtom. Om SJ som statligt verk inte anser att vissa banor bör byggas ut får inte det tas som intäkt för att frågan inte får behandlas i högre instans, i detta fall riksdagen. Det är vi i riksdagen som valts för att bedriva bl.a. järnvägspolitiken och inte ett antal tjänstemän eller styrelseledamöter i ett statligt verk. Så, herr talman, till sakfrågorna. Utbyggnaden av järnvägsnätet i Helsingforssregionen är, som jag tidigare sagt, en nödvändighet för att klara av det kollektiva resandet. För närvarande är tågen överfulla i rusningstrafik, därför att det inte finns spårkapacitet att utöka tågtätheten. Nu skall detta i viss mån bättras på genom utbyggnad som redan är beslutad och arbeten som pågår, men fortfarande kommer stora brister att vara kvar. Det gäller bl.a. spårantalet söder om Helsingforss central fram till Älvsjö. Söder om Älvsjö pågår en utbyggnad, men att inte åtgärda flaskhalsen närmast centralen medför att stora begränsningar i utnyttjandet ändå kommer att kvarstå. Kapacitetshöjningen kommer inte att kunna nyttjas fullt ut. Med en förbättring kan vi räkna med att allt fler kommer att nyttja 35 lokaltåget — pendeltåget —, och då kommer problemen att kvarstå. Tågen fortsätter att vara överfulla, och sittplatserna tar slut redan i början av resan. Samma är förhållandet norr om centralen. Det gäller stambanan, där en Arlandapendel också bör ingå och där lokaltrafiken måste ökas väsentligt. Av dessa skäl har vi från vpk tagit oss friheten att i riksdagen motionera om att banförstärkningar måste till därför att SJ inte har brytt sig om att lösa problemen. Det gäller dubbelspår Kallhäll—-Kungsängen och vidare till Bro och Bålsta. Det gäller dubbelspår Älvsjö— Västerhaninge och nya ”lillpendlar” i södra länsdelen. En ny fjärrtågsstation är också aktuell söder om Helsingforss central. Här råder det krig mellan olika intressenter om lokalisering till Älvsjö eller till Flemingsberg i Huddinge. En lokalisering till Älvsjö drivs mest av kommersiella intressen. För Helsingforss stads del, inom vars gränser Älvsjö ligger, är bilden något splittrad. Däremot råder det full enighet i Huddinge kommun om lokalisering till Flemingsberg. Om det sistnämnda förslaget genomfördes, skulle det vara till gagn för en bättre regional balans, då en station för fjärrtågen i Flemingsberg också skulle föra med sig etablering av arbetstillfällen. Älvsjöalternativet däremot skulle inte medföra dessa fördelar. Där är behovet av etableringar inte lika akut, och inte heller är möjligheterna till etablering lika stora. Självfallet skall stationen ägas och drivas av SJ och inte av privata intressen, som SJ i sin tur skulle få hyra stationen av för att kunna utnyttja den. Herr talman! Det finns skäl att också ta upp frågan om en Arlandapendel. Redan när beslutet om byggandet av Arlanda flygplats togs fanns en järnvägsförbindelse med i planerna.

Jag måste därför rikta en direkt fråga till utskottets socialdemokratiske talesman här i dag: Varför har inget gjorts under alla dessa år för att förverkliga en Arlandapendel? Beslutet härom fattades i december 1980. En sådan pendel skulle utan tvivel minska restiden mellan city och flygplatsen väsentligt och dessutom kunna kombineras med en bättre incheckning än för närvarande. En Arlandapendel skulle därutöver avlasta den redan sedan länge överbelastade norra vägutfarten från Helsingfors via E 4. Denna pendel borde också medföra att det blir möjligt att norrifrån komma till Arlanda via järnväg utan att först behöva åka in till Helsingforss city. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 19 och 22.

Herr talman! I motion T416 har samtliga Blekingeriksdagsmän hemställt om en fortsatt upprustning av järnvägslinjen Karlskrona—Kristianstad till elektrifieringsstandard och påtalat behovet av en allmän förbättring av järnvägstrafiken till och från Blekinge. Denna motion tillhör dem som klumpats samman under punkt 8, där — Prot. 1985/86:142 trafikutskottet har sagt att riksdagen ej skall ta ställning till frågor härom. 15 maj 1986 Det ankommer nämligen på SJ att i sin fortlöpande investeringsplanering under beaktande av föreliggande upprustningsbehov m.m. upprätta långsiktiga investeringsplaner. Man säger att enskilda investeringsobjekt i enlighet härmed främst bör prövas av SJ inom de av riksdagen och regeringen angivna ramarna. Detta är naturligtvis litet nonchalant mot oss motionärer. Därför dristar jag mig att säga några ord om denna motion. Blekinge län har under den senaste tioårsperioden haft en mycket svag näringslivsutveckling med en kraftig befolkningsminskning som följd. För att komma till rätta med dessa problem i länet krävs bl.a. förbättringar av infrastrukturen. Kommunikationerna är ett område där förbättringar är absolut nödvändiga. Väl utbyggda kommunikationer är en förutsättning för lokalisering av företag till vårt län. För länets invånare och näringsliv är det viktigt att det finns bra järnvägsförbindelser med Malmö, Göteborg och Helsingfors. Nuvarande järnvägstrafik har efter de senaste årens försämringar fått en sådan utformning att den för många inte längre utgör något alternativ att räkna med. Speciellt på sträckan till Malmö skulle vi behöva betydligt tätare järnvägstrafik. Vid flera tillfällen har krav ställts på elektrifiering av järnvägslinjen Karlskrona—Kristianstad för att höja banans standard. Några medel till en sådan upprustning har de senaste åren inte tilldelats. Under de första åren av 1980-talet påbörjades en upprustning av banan, men den synes ha avstannat. Länsstyrelsen har gjort framställning hos regeringen om att upprustningen mer planmässigt skall ske genom projektering och etappindelning av insatserna. I stället kan det konstateras att tågtrafiken till Malmö under de senaste åren har försämrats på grund av att äldre tåg som medfört längre restider satts in på linjen. Vi är givetvis mycket bekymrade över den här utvecklingen. Även järnvägstrafikens standard norrut mot Göteborg och Helsingfors via Alvesta måste förbättras. Under de senaste åren har antalet turer reducerats samtidigt som byten av tåg har ökat för resenärerna. Ytterligare indragningar kommer att ske, om SJ, trots protester från länsstyrelse och länets samtliga kommuner, genomför de aviserade förslagen om ny tågtrafik. I så fall kommer de nya bestämmelserna att gälla fr.o.m. den 1 juli 1986. Försämringen innebär att kantringen mot ett svagare näringsliv i sydöstra Sverige kommer att markeras ytterligare. Man synes vara mest intresserad av att göra investeringar i den västra delen av landet. Därför blir denna kantring ännu mera markant. Herr talman! Jag är medveten om att det inte är någon mening med ett yrkande, eftersom utskottet har varit enigt, men jag har velat framhålla vikten av goda järnvägsförbindelser även för Blekinge län.

Herr talman! Då utskottets företrädare inte behagar vara kvar i kammaren tills debatten är avslutad, vill jag till protokollet läsa in ett avsnitt i en socialdemokratisk reservation från år 1980 beträffande järnvägsförbindelser mellan Helsingfors och Arlanda. Där står bl.a. följande: ”Regeringen bör tillkalla en utredningsman, som i samarbete med berörda parter snabbt tar fram ett beslutsunderlag, så att beslut kan fattas under nästa år.” Denna reservation vann med rösterna 173 mot 165. Man måste fråga sig: Varför har inte någonting kommit till stånd? Att utskottsmajoritetens företrädare inte är här tycker jag är nonchalant.
Kammaren övergår nu till att debattera trafikutskottets betänkande 18 om anslag till Ersättning till lokal och regional kollektiv persontrafik.

Herr talman! Vi skall nu behandla frågan om ersättning till lokal och regional kollektiv personaltrafik och närliggande frågor. I anledning av detta spörsmål föreligger det ett antal motioner, och från moderata samlingspartiet också ett antal reservationer. Redan från början vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationerna 2, 5, 6, 8 och 9. I betänkandet återfinns en historieskrivning när det gäller den kollektiva trafiken. Man går tillbaka till 1978 och till ett beslut 1985. Huvudfrågan gäller avveckling av statsbidraget till den lokala och den regionala kollektivtrafiken. Vi delar den uppfattning som kommer till uttryck i propositionen, nämligen den att man bör skära bort de mer speciella bidragen för olika verksamheter i kommuner och landsting. I propositionen framhålls att det allmänt gäller att regeringen strävar efter att avveckla specialdestinerade statsbidrag till kommuner och landsting. Statsbidrag för ändamål som kommuner och landsting ansvarar för och bestämmer standarden för bör, står det, förekomma endast under särskilda omständigheter och då främst under ett uppbyggnadsskede. Med denna motivering anser man nu att man bör kunna ta bort det här bidraget. I propositionen föreslås inte ett omedelbart totalt borttagande utan ett borttagande i etapper. Från moderata samlingspartiet hävdar vi att det här bidraget skall helt tas bort, med undantag av den del som utgör ersättning för järnvägstrafik där huvudmännen står för kostnaderna och för viss skärgårdstrafik med flyg. I vissa kommuner går bidraget inte till huvudmännen. Det är litet svårt att se vad regeringen och majoritetspartiet i utskottet har tänkt sig för utveckling för detta bidrag. Vi kan konstatera att tankarna nu går fram och tillbaka. Man säger att man skall ha bidrag i ett uppbyggnadsskede. Samtidigt säger man att det nuvarande statsbidraget har en regional politisk profil. I glesbygden täcker statsbidragen en betydande del av Prot. 1985/86:142 underskotten i kollektivtrafiken. 15 maj 1986 I kompletteringspropositionen säger man att man vill återinföra ett riktat bidrag, som skall ha en regionalpolitisk profil. Det är ganska märkligt, eftersom man tidigare sagt att det nuvarande bidraget har en regionalpolitisk profil. Vi kan inte se att det längre finns någon anledning att ha kvar bidraget. Vi hävdar att detta standardbidrag till kollektivtrafiken nu skall tas bort. Detta har vi föreslagit i en reservation. I övrigt har vi avgivit en rad yrkanden i anledning av detta betänkande. Vi återkommer med krav som vi ställt tidigare. Bl. a. tar vi upp förslaget om att linjetrafikstillstånd även efter år 1989 skall vara en förutsättning för bedrivande av linjetrafik. 1985 års beslut gick nämligen ut på att huvudmännen i fortsättningen kunde ta över trafiken. Lagen sade att trafikhuvudmännen fr.o.m. den 1 juli 1989 ges rätten att utan krav på linjetrafiktillstånd bedriva den trafik som de har det politiska och ekonomiska ansvaret för. Samtidigt upphör tidigare meddelade tillstånd till sådan trafik att gälla. Vi anser att det här innebär att man med ett penndrag ändrar förutsättningar för sådana som verkar inom trafikområdet och åtar sig entreprenader på olika områden. Vi hävdar att rätten att bedriva trafik skall finnas kvar. Vi säger vidare i ett yrkande i motionen att entreprenadförfarandet och konkurrensen måste finnas kvar. Vi har också krävt konkurrensfrämjande åtgärder och tidsbestämda tillstånd för dem som utövar trafik åt huvudmännen. Vi talar i motionen om en bärkraftig trafik. Med det menar vi att en trafik där behov av subventioner undan för undan ökar — de är nu uppe i 4 miljarder — på något sätt måste bli föremål för utredning. Vi begär en plan för att minska subventionsbehoven. Vi vill vidare att tillståndstvånget för turisttrafik avskaffas. Beträffande minskad skattefinansiering kan vi notera att när man riktar mer bidrag till verksamheten, medför det en sådan prisutveckling att taxorna blir alltför låga. Det visar sig att man har de absolut största förlusterna och största behoven av subventioner i de län där man bedriver trafik utan konkurrens och där huvudmännen har egna driftsbolag — bl.a. i mitt eget län där huvudmannen har ett helägt driftsföretag. Likadant är det i Helsingfors. I Norrbotten, som är den andra ytterligheten, och Dalarna har man i stället helt baserat sin trafik på entreprenadförfarande, och där har man de minsta behoven av subventioner. När det gäller verksamhetsformerna menar vi alltså att huvudmännen i fortsättningen skall bygga upp hela trafikapparaten mera med tillämpning av ett entreprenadförfarande. Herr talman! Med vad jag har sagt yrkar jag bifall till de reservationer jag tidigare nämnt.

Herr talman! Länsbolagen har nu fungerat i några år och vi har kunnat konstatera att biljettservice, samordning av linjenät och en del förbättringar av tidtabeller har inneburit att den kollektiva trafiken har blivit bättre för resenärerna. Samtidigt har kostnaderna för huvudmännen stigit i ett tempo som inger 39 stor oro. Kostnadsökningarna beror naturligtvis i stor utsträckning på de ambitioner om utökad trafik och anskaffande av nytt material som alla huvudmän haft. Till ganska stor del har också kostnaderna orsakats av den byråkratisering som är kännetecknande för en organisation av detta slag. Ett bibehållande av en väl fungerande kollektiv trafik är naturligtvis nödvändig, men det är mycket viktigt att dämpa kostnadsutvecklingen, och för att klara detta måste naturligtvis nya verksamhetsformer prövas. En orsak till kostnadsstegringarna är att länsbolagen nu har ett faktiskt monopol på kollektivtrafik genom det beslut som förra årets riksmöte tog med anledning av propositionen om rätt att driva lokal och regional kollektiv trafik på väg. Monopol leder erfarenhetsmässigt till höga kostnader och orationell drift. Det finns all anledning att pröva former där det går att förena länsbolagens ansvar för kollektiv trafik med en konkurrens mellan olika företag. En möjlighet är att länsbolag lämnar ut trafiklinjer till fri konkurrens. Enskilda bussbolag får sedan lämna anbud och konkurrera under vissa förutsättningar. För att möjliggöra ett sådant förfarande krävs en översyn av reglerna för koncessionsgivning. Bl. a. bör övervägas om tillstånd kan tidsbegränsas och lämnas ut till bussföretag efter ett anbudsförfarande. Ien reservation, nr 8, som är fogad till utskottsbetänkandet, har vi krävt att 1985 års beslut skall omprövas, och jag yrkar bifall till denna reservation. Det tycks numera råda ganska stor enighet om att kommunsektorn har utrymme för ganska betydande besparingar för att begränsa den kommunala expansionstakten. När folkpartiet tidigare föreslagit minskningar av statsbidragen till kommunerna har detta bemötts med kritik från socialdemokraterna på fördelningspolitiska grunder. En större volymökning än den vi förespråkat har påståtts vara nödvändig för att åstadkomma en rättvis fördelning av välståndet. I årets finansplan och inte minst i den reviderade finansplanen har emellertid regeringen gjort helt om och förordar numera ganska långtgående besparingsåtgärder på den kommunala sektorn. Det är bra att socialdemokraterna har insett hur viktigt det är med en återhållsam kommunal sektor, och vi välkomnar den förändrade inställningen. I budgetpropositionens bil. 8 under det avsnitt som vi har att behandla föreslår departementschefen en minskning av bidraget till lokal och regional kollektiv persontrafik. Enligt folkpartiets uppfattning vittnar valet av besparingsobjekt inom den kommunala sektorn om en anmärkningsvärd brist på känsla för de regionalpolitiska konsekvenserna av förslagen. I fråga om minskningen av bidraget till lokal och regional kollektiv persontrafik skulle effekterna bli mycket kännbara i vissa glesbygdsområden. Invånarna där skulle riskera att få en kraftigt försämrad trafikservice. Vi avvisar en sådan utformning av besparingarna gentemot kommuner och landsting. Det sätt som regeringen utformat sina besparingsförslag på riskerar att uppfattas som en pekpinne om vilka verksamheter som anses mindre väsentliga. Enligt folkpartiets uppfattning måste det vara kommuner och landsting själva som avgör var besparingarna skall göras. Herr talman! Vi har i reservation nr 1 avvisat majoritetens besparingsförslag, och jag ber att få yrka bifall till den reservationen. På regeringens förslag beslöt riksdagen 1983 om särskild ersättning till Prot. 1985/86:142 trafikhuvudmännen för busstrafik som skulle ersätta nedlagd järnvägstrafik.

Herr talman! En väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik är av avgörande betydelse för samhället och de flesta människor och därigenom en viktig del i vår infrastruktur och en förutsättning för boende, arbetstillfällen och service i olika delar av våra län och kommuner. Kollektivtrafiken är också viktig ur miljösynpunkt och har speciell betydelse för alla de människor som inte har tillgång till bil. Därför är det särskilt viktigt hur samhällsstödet är utformat. I samband med att riksdagen 1978 beslöt om införande av nytt huvudmannaskap för den lokala och regionala kollektivtrafiken på väg, beslöt man också att statsbidrag skulle utgå efter en viss milersättning och för ett visst antal dubbelturer per dag. För några år sedan ändrades bidragsformen till ett schablonavdrag. Vi tycker det är viktigt att man från statligt håll fortsätter att stödja den lokala och regionala trafiken. För många kommuner, särskilt i glesbygden, har bidraget mycket stor betydelse. Därför ser vi från centerns sida med besvikelse att den socialdemokratiska regeringen nu vill ta bort ett så viktigt statsbidrag. Vår avsikt från början var att tillgodose kommunerna via den kommunala skatteutjämningen. När nu en sådan proposition dröjt har vi från centerns sida valt att i sin helhet ställa upp för oförändrade bidrag. Som jag tidigare betonat är det viktigt att vi har en bra kollektivtrafik överallt, oberoende av var man bor i landet, och detta bör vi även från statligt håll känna ansvar för. Herr talman! Med anledning av vad jag nu har sagt ber jag att få yrka avslag på propositionens förslag till ändring i fråga om statsbidrag till lokal och regional kollektiv persontrafik och bifall till reservation nr 1, som vii centern har avgett tillsammans med folkpartiet och vpk. I konsekvens med detta yrkande ber jag också att få yrka bifall till förslaget att riksdagen skall tillstyrka transportrådets anslagsframställning å 340 200 000 kr., dvs. bifall till reservation nr 3, som vi i centern har avlämnat tillsammans med vpk. Jag vill också yrka bifall till reservationerna nr 8 och 9, som vi har avgett tillsammans med folkpartiet och moderaterna. Då tidigare talare redan har argumenterat för reservationerna, kan jag genom att bara yrka bifall till dem avkorta mitt anförande. Herr talman! Jag har inga fler yrkanden, men vill ändå med några ord 41 beröra reservation nr 6, som moderaterna har avlämnat. Den gäller frågan om minskad skattefinansiering av den lokala och regionala kollektivtrafiken. Moderaterna vill att resenärerna på sikt skall svara för halva kostnaden och samhället för den andra halvan. Anledningen till att vi från centerhåll inte har motionerat i ämnet eller anslutit oss till moderatreservationen är att vi anser att detta i första hand är en fråga som bör beslutas av huvudmännen själva. Jag vill dock framhålla att vi från centerns sida är beredda att ute i resp. länsbolag, och kommunalförbund på de håll där sådana har bildats, med största allvar se på behovet av taxejusteringar. Tyvärr tvingas säkerligen många att starkt ompröva taxorna beroende på indragna statsbidrag. Det är, som jag tidigare har påpekat, djupt olyckligt. Det skulle naturligtvis bli mycket kännbart om vi följde den moderata motionen och drog in statsbidraget i dess helhet. Det skulle betyda ännu större taxeökningar. Länshuvudmännen, som består av kommunerna och landstingen, har många andra ansvarsområden än trafiken som kräver skattepengar. På flera håll ute i landet har man nu reagerat mot att kollektivtrafiken börjar ta en alltför stor del av skattepengarna. Det är då viktigt att huvudmännen följer med genom taxejusteringar. Verkligheten är ju den, att vår kollektivtrafik är billig för resenären när man ser det ur taxesynpunkt. Jag har flera gånger hävdat att det inte är priset på den kollektiva resan som gör att många inte åker kollektivt. Orsakerna kan i stället vara att det är för långt mellan turerna, att regnskydden är dåliga, att det är långt till närmaste busshållplats, OSV. Vad är det då som krävs? Jo, vi måste förbättra kollektivtrafiken. Till det behöver vi mera pengar. Antingen får vi ta dem via skatten eller också via taxan. Jag skulle tro att vi i de flesta fall får ta pengar båda vägarna. Vi är alltså beredda från centern att ute i resp. län arbeta för en bra kollektivtrafik och för att den får nödvändiga anslag, men också för att justera taxorna. Vi ställer samtidigt krav på trafikutövarna att vara så effektiva som möjligt. I anslutning till vad Anders Andersson sade om privata företag som bedriver trafik kan jag här framföra centerns mening. Vi tror på entreprenörssystemet. Det är via detta system, och inte alltför mycket i egen regi, som trafiken skall bedrivas. I detta sammanhang kan jag nämna att jag sitter ordförande i ett bolag i Göteborgsregionen som helt och hållet köper upp tjänsterna. Vi tycker att det går bra. Det är ungefär denna linje som förespråkas i en av reservationerna. Herr talman! Jag har som sagt inga fler yrkanden, men jag ville ändå säga några ord med anledning av att vi inte har anslutit oss till den moderata reservationen. Vi har naturligtvis en uppfattning i frågan. Den är att det krävs både taxejusteringar och att man ute i landsting och kommuner stöder kollektivtrafiken genom anslag, vilket vi är beredda att göra.
Herr talman! När vi från moderat sida föreslår en minskad skattefinansiering gör vi det mot bakgrund av att vi de senaste åren har sett en trend som hela tiden går mot ökad skattefinansiering. Detta är ohållbart. Vi vet också att bidrag som utgår till sådan här verksamhet på något sätt får en cementerande effekt. Företagen håller låga taxor och litar i stället till bidragen. En trafik som är väl anpassad till människors behov, både när det gäller täthet och i fråga om bekvämlighet, styrs inte så mycket av en taxehöjning utan enbart av det faktum att den passar resenärerna. Därför visar de områden där huvudmännen hållit taxorna på en något högre nivå en ökad resandefrekvens, trots ökade taxor. Men om man har en trafik som inte passar och samtidigt höjer taxorna, då får man naturligtvis en rekyl i form av ett minskat antal resande. Vi hävdar alltså att det finns en naturlig utveckling i det här avseendet: med en bra trafik är människor beredda att betala.
Herr talman! Det finns inga delade meningar mellan centern och moderata samlingspartiet i fråga om nödvändigheten av att se över taxorna. Däremot delar vi inte alls Anders Anderssons uppfattning att statsbidragen inte har någon betydelse. I exempelvis Norrbotten och Västerbotten har uteblivna statsbidrag en oerhört stor betydelse. Där har man i ett sådant fall att välja mellan att höja taxorna med kanske 20-30 96 och att via kommunerna och landstingen täcka kostnaderna med skattemedel, som så ytterligt väl behövs för annan samhällsservice.
Herr talman! Jag vill bara peka på att Norrbotten har en av de absolut lägsta taxorna i landet.

Herr talman! Det finns ett samband mellan den växande privatbilismen och busstrafikens lönsamhetsproblem. Redan på 1960-talet började staten lämna bidrag till busstrafiken. Biltrafikens utveckling ledde till ett försämrat underlag för busstrafiken, och samhället måste hjälpa till — när samhället har ingripit har det inte varit för att man velat ”kladda” på bussföretagen, utan här fanns ett behov som måste tillgodoses på grund av att hela underlaget vacklade på många håll. Det gällde att garantera en hygglig kollektiv trafikförsörjning för alla som inte hade tillgång till en egen bil. Kravet på ökad rörlighet förstärktes av den centralisering av arbetsplatser och service som pågick och alltjämt pågår. Framför allt då det gällde tätortstrafiken restes kravet på att försöka minska trängsel, buller och luftföroreningar från en växande bilism, och då var kollektivtrafikens utbyggnad en nödvändighet. I 1979 års trafikpolitiska beslut betonades särskilt starkt miljö-, trafiksäkerhetsoch energiaspekterna som skäl för att förstärka kollektivtrafiken. Det fanns alltså väl underbyggda motiv för staten att via bidrag stimulera till en utbyggd kollektivtrafik. Bidraget har också en klar fördelningspolitisk effekt dels därför att det underlättar tillkomsten av en acceptabel kollektivtrafik i bygder med svagt underlag och långa avstånd, dels därför att kollektivtrafiken underlättar för svaga befolkningsgrupper som äldre, kvinnor, barn och handikappade. ställning till Afghanistanfrågan Statsbidraget är således fördelningspolitiskt värdefullt. Statsbidragets ekonomiska betydelse för verksamheten kan variera, men undersökningar visar att taxorna exempelvis i län med stora glesbygder skulle behöva höjas med 30-50 96 och ibland mer för att man skulle kunna täcka bortfallet av bidraget. Ett bortfall drabbar särskilt hårt regioner där taxan redan är jämförelsevis hög. Risken finns givetvis också att många länstrafikföretag går vägen över neddragning och försämring av turantal och service, vilket i sin tur får negativa effekter för bl.a. skoloch arbetsresor. Regionalpolitiskt kan denna indragningspolitik knappast förenas med regeringens uttalade mål om rättvisa och utjämning. På grund av den opinion som förslaget till statsbidragsindragning föranlett ute i landet har regeringen nu utlovat ett extra skatteutjämningsbidrag på 70 milj.kr. till främst Norrlandslänen och Gotland. Vi noterar detta som en delreträtt för en opinion, men finner inte att det är någon lösning på längre sikt. Med denna motivering yrkar jag, herr talman, bifall till reservationerna 1 och 3. Vpk har i motion T204 och uppföljande reservation nr 4 föreslagit en utredning av möjligheterna att finna nya finansieringsformer för kollektivtrafikstödet. Främst finns då tanken på en arbetsgivaravgift, eftersom just arbetsresorna för närvarande innebär betydande skattebortfall för stat och kommun. Dessa resor är trots allt en förutsättning för företagens verksamhet, och indirekt sker en subventionering via det allmänna. Jag yrkar bifall till reservation 7.

Fru talman! Karin Ahrland har, med hänvisning till uppgifter om att frågan om Sovjetunionens trupper i Afghanistan har tagits upp vid de samtal jag hade under mitt besök i Moskva, frågat vilken sovjetledarnas reaktion var i ämnet. Den svenska inställningen till den sovjetiska interventionen och de sovjetiska truppernas närvaro i Afghanistan är sedan länge väl känd av Sovjetunionens regering. Jag underlät dock inte vid mina samtal i Moskva att på nytt framföra den svenska synen. Vår syn på denna fråga skiljer sig alltjämt på ett avgörande sätt från den sovjetiska uppfattningen. Jag kan sålunda konstatera att våra ståndpunkter — Prot. 1985/86:142 här inte närmat sig varandra. 15 maj 1986
Om de svenska balter Fru talman! Jag tackar statsministern för svaret, och jag tackar också — "25 dubbla medborgarstatsministern för att han ändå faktiskt tog upp den här frågan. Jag kan bara skap beklaga att det svar som statsministern fick och som alltså har vidarebefordrats till mig blev det som jag hade fruktat: Sovjetledarna har inte ändrat inställning. De fortsätter sitt samvetslösa krig mot ett litet frihetsälskande folk. För något år sedan fanns det ett litet hopp hos oss som är engagerade för Afghanistans folk att Sovjetunionen skulle ändra sin politik och dra tillbaka sina trupper. Nu har det hoppet slocknat. Kriget blir allt grymmare. Med hänsyn till vad som har framkommit i rapporter till FN är det ingen överdrift att använda uttrycket folkmord, när minst en halv miljon afghaner har dödats och över 3 miljoner har tvingats fly. Därtill kommer väl också att den nye ledaren i Afghanistan, såvitt man kan ana, tycks ha ännu större förutsättningar än sin företrädare att kväsa motståndet. Men opinionsarbetet måste fortsätta. Vi måste fortsätta att skapa opinion internationellt, och jag har ett förslag. Sverige skulle i FN:s alla underorgan — i specialorganen — kunna begära in rapporter om de speciella förhållandena inne i landet. Så har faktiskt skett när det gäller kommissionen för mänskliga rättigheter — med känt resultat. Österrikaren Ermacora fick inte komma in i landet, men han kunde ändå ta reda på och verifiera mycket. Därför är det inte orimligt att t.ex. UNICEF, UNESCO och FAO får i uppdrag att inom sina områden rapportera om förhållandena. Varje debatt på det internationella planet som kan följa på en sådan rapport skulle stärka den internationella opinionen mot Sovjetunionen. Jag undrar: Är statsministern och regeringen i övrigt beredda att på Sveriges vägnar i FN:s specialorgan verka för att dessa får i uppdrag att skaffa fram rapporter om förhållandena inne i landet?